Fru talman! Propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. innehåller också förslag om höjning av försäljningsskatten på motorfordon och höjning av skogsvårdsavgiften. Jag skall kortfattat kommentera dessa båda förslag och de borgerliga reservationerna med anledning av förslagen i fråga. Skatt i samband med försäljning av motorfordon har i Sverige förekommit ganska länge. Det började redan på 1950-talets första hälft, och 1956 fick vi en särskild lag om omsättningsskatt på motorfordon. Lagen motiverades då av — som man sade — en önskan att dämpa bilismens expansion. Sedan dess har lagen bytt namn, och ett antal skattehöjningar har genomförts, den senaste dock så tidigt som 1973, dvs. för hela tio år sedan. Det innebär att försäljningsskatten i relativa tal har sjunkit högst avsevärt, eftersom priserna på de bilar och motorcyklar som berörs har skjutit i höjden med rekordfart under de senaste tio åren. Ursprungligen tänkte man sig att skatten schablonmässigt skulle motsvara ca 12 90 av fordonets försäljningsvärde. 1973 var den siffran nere i 11 96. Motsvarande siffror är i dag 4-6 90 för personbilar och 3 96 för motorcyklar. För vissa lyxbilar och sportbilar kan skatteandelen vara ända nere i 1 96. Därför föreslår regeringen nu att skatten på personbilar samt de lätta lastbilar och bussar som berörs höjs med 40 96. För motorcyklar föreslås en höjning med 60 90. Totalt medför detta en ökning av statens intäkter med 230 milj.kr. Detta innebär inte att den ursprungliga skattenivån på 12 90 återställs — det innebär bara en försiktig uppräkning för att kompensera penningvärdesförsämringen. Det innebär inte heller, som Kjell Johansson ville låta påskina, att det skulle drabba dem som har långa avstånd hårdast. Det drabbar alla lika. De borgerliga yrkar i reservation 6 avslag på propositionen med motiveringen att tidpunkten för en höjning av försäljningsskatten är illa vald. I sak har man alltså ingenting att invända — bara att tidpunkten är illa vald. Detta reser ett antal frågor: När är det rätt tidpunkt för de borgerliga? Kan man verkligen tänka sig en bättre tidpunkt än när vårt land, som nu, dignar under skulder och budgetunderskott och när antalet bilar och motorcyklar — trots detta beklagliga faktum — fortsätter att öka? Jag kan det i varje fall inte, och jag vill därför yrka bifall till skatteutskottets hemställan i detta ärende och avslag på reservation nr 6. När det sedan gäller frågan om skogsvårdsavgiften är det kanske ingen överdrift att påstå att det är en av de mest och intensivast diskuterade frågorna i Sveriges riksdag. fr.o.m. 1984 års taxering skall skogsvårdsavgiften utgå med 5 Joo av skogsbruksvärdet, vilket motvarar 280 milj.kr. Dessa pengar skall, enligt 1979 års skogspolitiska beslut, användas för sådana ändamål som är till nytta för skogsbruket som sådant eller på ett sådant sätt att alla skogsbrukare kan få del av dem. Därmed menade man åtgärder av typen forskningsoch utvecklingsarbete, information, utredningsarbete, översiktliga skogsinventeringar, bidrag som är tillgängliga för alla skogsägare m.m. Det råder — efter vad jag kan förstå — en bred politisk enighet om att skogsvårdsavgiften i sin helhet skall gå tillbaka till skogsbruket och användas för skogsvårdande åtgärder. Det man däremot har diskuterat under lång tid är hur stor skogsvårdsavgiften måste vara för att täcka statens åtaganden på skogsvårdsområdet. Här råder det minst sagt delade meningar. Moderaterna har en uppfattning, folkpartiet och centerpartiet en annan och vi socialdemokrater en tredje. Vi socialdemokrater anser att den nuvarande avgiften på 5 oo inte täcker kostnaderna för bidrag och andra åtgärder. Vi är övertygade om att andra skattebetalare får vara med och betala de skogsvårdande åtgärderna. Därför föreslår regeringen nu att skogsvårdsavgiften höjs till 8 Z6o, vilket brutto motsvarar ca 170 milj.kr. Det har hävdats, fru talman, att denna höjning skulle bli en tung pålaga för landets skogsägare. Ingenting kan vara felaktigare. Dels skall avgiften gå tillbaka till skogsägarna, dels är den avdragsgill i förvärvskällan, vilket gör att effekten inte blir särskilt stor för den som har någon liten inkomst från sin skog. Jag skall därför be att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationerna 7 och 8.
Fru talman! Jag kan se framför mig hur man har suttit i finansdepartementet och plötsligt upptäckt en guldgrva: Här finns en skatt som inte har höjts på tio år. Det måste vi åtgärda! Den här skattehöjningen slår rätt kraftigt på bilismen. För de olika Volvomodellerna rör det sig om ungefär en tusenlapp. Från borgerligt håll tycker vi att bilismen redan har fått så många pålagor i form av höjd bensinskatt och prishöjningar med anledning av förra årets devalveringar, att det är fel tidpunkt att nu genomföra en höjning av skatten. Lars Hedfors frågar mig och mina borgerliga kolleger: När är tidpunkten lämplig? Ja, säg att regeringen föreslår att man skall sänka bensinskatten och säg att vi får en revalvering, som gör att importpriserna sjunker väsentligt! Då vore det kanske motiverat med en höjning av försäljningsaccisen. Beträffande skogsbruket skall jag fatta mig kort, eftersom det kommer att debatteras i samband med behandlingen av jordbruksutskottets betänkande. Lars Hedfors säger att höjningen av skogsvårdsavgiften skall komma hela skogsbruket till godo. Men jag tror inte att Lars Hedfors kan garantera att man inte kommer att använda de medlen i regionalpolitiskt syfte, dvs. genom att ge skogsägare i en viss del av landet ett understöd — vilket i och för sig kan vara befogat. Vi tycker att uttaget är alldeles för stort, och vi litar inte heller på att det eventuella överuttaget kommer hela skogsbruket som sådant till godo. Därför har vi gått emot höjningen.
Fru talman! När det gäller försäljningsskatten har Knut Wachtmeister och jag i stort sett samma synpunkt. Jag vill bara understryka det som sades, nämligen att bensinpriserna har höjts både på grund av att oljepriserna rent allmänt har stigit och på grund av ständigt förekommande pålägg. Vi vet att regeringen under det senaste året ständigt och jämt har lagt fram förslag om ytterligare höjningar av bensinskatten. Också devalveringen har givetvis inverkat — och den har fortfarande en ganska fördyrande inverkan — och det har under 1983 tagit sig uttryck i nya prishöjningar. Därtill kommer frågan om hur det skall bli i framtiden när det gäller avdrag för resor till och från arbetet. Här föreslår regeringen åtgärder som skulle begränsa avdragsrätten och ytterligare försämra situationen för bilägarna. Också detta är en bidragande orsak till att vi inte nu kan tillstyrka ett förslag som detta. Beträffande skogsvårdsavgiften har vi klart redovisat i reservationen att den nuvarande avgiften mer än väl täcker det anslagsbehov som avgiftsmedlen egentligen är avsedda att finansiera. Om avsikten är att vidga verksamhetsområdet, bör en debatt om detta föras, innan man företar ytterligare höjningar av skogsvårdsavgiften. Kanhända — och det har vi också understrukit — är det riktiga att ta bort en del av de nuvarande uppgifterna och i stället behålla den nuvarande avgiften eller kanske rent av sänka avgiften.
Fru talman! Nej, Kjell Johansson, sade Lars Hedfors, det drabbar inte dem som har långa avstånd till jobbet. Där har emellertid Lars Hedfors fel. Den som har lång väg till sitt arbete måste nämligen byta bil så mycket oftare, och han får då betala den här tusenlappen varje gång han byter bil. På det sättet drabbas han mer kännbart än andra. Kommer dessutom de nya bestämmelser för reseavdrag som regeringen har föreslagit att antas, får den som har långt till arbetet göra ett avdrag som inte är beräknat på dessa kostnader. Det innebär att han i praktiken kommer att få betala denna tusenlapp med skattade pengar. Detta blir kännbart för dem som bor i glesbygd. Sedan talade Lars Hedfors om lyxbilar. Det exempel som Lars Hedfors tog upp lät ju bra, men jag kan inte underlåta att nämna att accisen för den här lyxbilen höjs från 1 92 till mellan 1,5 och 2 96. Det kan rimligtvis inte betecknas som någon rättvisefaktor eller någon utjämnande faktor i detta sammanhang.
Fru talman! Knut Wachtmeister och även Stig Josefson påpekar att de höjda oljepriserna och devalveringen slår hårt mot bilismen. Men det är faktiskt inte bara bilismen som drabbas. I stort sett drabbas alla samhällsaktiviteter på ett eller annat vis av de höjda oljepriserna och devalveringen. De i sin tur drabbas i mycket stor utsträckning av sådana här åtstramande åtgärder som vi ser oss nödsakade att tillgripa just nu. Då kan man ju fråga sig varför just bilismen skulle komma undan i detta sammanhang. Jag tror att bilisterna och andra fordonsägare i Sverige är beredda att ta dessa kostnader för att förbättra samhällsekonomin i vårt land. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det dessutom inte fråga om att återgå till det ursprungliga skattetrycket utan bara fråga om en liten uppräkning för att i någon mån kompensera penningvärdeförsämringen. När det sedan gäller skogsvårdsavgiften säger Knut Wachtmeister att den kommer att drabba skogsägarna olika. Det är möjligt att han har rätt. Det är möjligt att någon skogsägare får betala mer än han får tillbaka. Men i gengäld måste det av rent matematiska skäl bli så att någon annan får mer än vad han har betalat in. Den som får mer är den som sköter sin skog. Om det inte vore så, skulle vi ju få den där rundgången som ni moderater så ofta och så gärna talar om. Detta är alltså en åtgärd som i allra högsta grad gynnar en aktiv skogsvård och gynnar den tillväxt av skogen som vi är så beroende av i vårt land. Till yttermera visso främjar skogsvårdsavgiften avverkningen. Den blir helt enkelt ett incitament för skogsägarna att skaffa sig mer inkomster.
Fru talman! Lars Hedfors sade att han trodde att landets alla bilägare säkert med jämnmod skulle acceptera att de fick vara med och dra in litet mer pengar till staten. Jag är inte säker på att Lars Hedfors har rätt därvidlag. Under en lång följd av år har bilägarna i det här landet betraktat sig mer eller mindre som mjölkkossa när det gällt att skaffa intäkter till staten. Det sades att den tidigare bilskatten skulle gå enbart till vägväsendet. Det var länge sedan vi hade en sådan ordning. Jag tror alltså att Lars Hedfors har helt fel på den här punkten. Jag vill också erinra om att vi tidigare har gått emot förslaget om höjning av bensinskatten. Vi tycker att bilismen tillräckligt hårt har drabbats av nya pålagor och anser att det nu är olämpligt att lägga ytterligare ungefär en tusenlapp på varje nyinköpt bil.
Fru talman! Bilismen är många gånger det enda kommunikationsmedel som står till förfogande i glesbygden, och det kan inte finnas någon anledning att i detta läge ytterligare höja kostnaderna för dessa grupper. Det här är ett område som varit utsatt för mycket stora utgiftsökningar under senare år, och det finns inte skäl att i dagens läge tillstyrka ytterligare skatter på bilismen.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det råder delade meningar när det gäller försäljningsskatten på motorfordon, Vi lär inte kunna övertyga varandra i den här debatten. Ni borgerliga anser att bilismen inte kan bära den här höjningen. Vi socialdemokrater är övertygade om att bilismen klarar den. Vi är också övertygade om att de svenska bilägarna har förståelse för betydelsen av att samhället ökar sina inkomster, särskilt som det var så länge sedan man över huvud taget rörde den här skatten. Det är nu inte heller fråga om någon reell höjning av skatten utan bara om en liten justering uppåt för att kompensera penningvärdeförsämringen. När det gäller skogsvårdsavgiften är det likadant. Det råder delade meningar. Vi hävdar att man måste ta ut 8 Zo. Annars kommer andra skattebetalare att få vara med och betala samhällets kostnader för skogsvården. Vi hävdar också att skogsvårdsavgiften har den fördelen att den främjar en aktiv skogsvård; den främjar också avverkningen och på det sättet hjälper den till att skaffa fram råvara till skogsindustrin, och det är ju viktigt för att vi skall kunna lösa våra ekonomiska problem.
Fru talman! Det är inte fråga om någon reell skattehöjning, sade Lars Hedfors. Nej, det är det ju inte om man ser den här skatten isolerad. Men ser man det hela totalt är det verkligen fråga om en mycket reell skattehöjning. Det är också en av anledningarna till att vi från folkpartiets sida säger nej. Vi har alltså fått en kraftig skärpning av skattetrycket. Till detta kommer att detta slår mycket hårt mot dem som bor i glesbygd. Det gäller tillsammantaget alla de åtgärder som regeringen nu föreslår. Vi menar att politiken måste hänga ihop.

Fru talman! Jag skall begränsa mig till de delar av socialförsäkringsutskottets betänkande som gäller pensioner. De frågor om sjukförsäkring och en delisammanhanget marginella ting som berörs kommer senare att tas upp av Siri Häggmark. Pensionsdelen i det här komplexet har rätt mycket karaktären av ett provisorium, även om det egentligen inte någonstans står klart utsagt. Det som utgör en sorts kärna i propositionen och därmed också i utskottets betänkande är föredragande statsrådets löfte om att tillkalla en parlamentarisk utredning för att se över åtminstone vissa delar av ATP-systemet. Vi har själva på moderat håll yrkat på en sådan utredning. Det är inte första gången; den borde ha varit tillsatt långt tidigare. När vi får den vet väl ingen ännu. Jag förstår att det kan vara ganska svårt inte så mycket att tillsätta utredningen som att utfärda direktiv för den. Det måste rimligen bli ganska avslöjande redan på direktivstadiet. Det lär vara svårt att i de direktiven dölja att knappast regeringen själv tror att ATP-systemet kan fortsätta att se ut och finansieras på samma sätt som hittills — med den grad av värdesäkring och annat fint som det innehåller. Det kan vara besvärande att kort efter en uppslitande svekdebatt behöva ta på sig det igen. Det är lätt att förstå, men icke desto mindre är det hög tid att vi får denna översyn i gång. Inte minst med tanke på ett löfte från socialministern att en utredning skall tillsättas — vi har tillfogat en fotnot i form av ett särskilt yttrande, där vi anger vad vi anser vad utredningen skall syssla med utöver värdesäkringsfrågorna — har vi i mycket stora delar kunnat acceptera regeringens förslag. Det gäller framför allt nivåerna — den grad av begränsning av värdesäkringen som måste komma i fråga. Detta har definierats som så att den del av kostnadsökningarna, indexuppgången, som kan hänföras till devalveringen för ett drygt år sedan skulle man inte få kompensation för. Vi accepterar detta. Vi har aldrig kritiserat regeringen för att den anser sig tvingad att göra en sådan begränsning av pensionärernas rätt till värdesäkring. Vad vi har kritiserat är att man så sent som omedelbart före 1982 års val alltjämt framhärdade i att förneka att någonting sådant skulle göras. I stället ställde man ut löften som man då alldeles säkert måste ha vetat aldrig skulle kunna uppfyllas. Det har vi kritiserat, men däremot inte själva saken, att det måste till en begränsning här som på så många områden i en ekonomiskt svår situation. Vi har inte tyckt att det är riktigt rimligt att i själva lagtexten skriva in en hänvisning till en händelse hösten 1982. Jag är medveten om att denna lagtext kommer att bli ett provisorium, även om den inte anses vara sådant, utan lagtexten är tänkt som en beständig lagtext. Att i lagtexten skall stå en sådan där tillfällig hänvisning tycker vi är litet konstigt. Dessutom tycker vi att det är litet för lättvindigt att, så länge lagtexten står kvar, vid eventuellt iråkade framtida situationer av samma art kunna hugga en ny bit av värdesäkring från pensionärerna, helt enkelt genom att hänvisa till ett datum i lagparagrafen. Vi tycker att det borde vara litet svårare, och därför har vi valt en annan formulering. Med det är ju en rent teknisk fråga. Vi har landat på samma basbelopp som regeringen, 20 300 kr. Det innebär alltså samma pensionsnivå som regeringen hade tänkt sig. Detta godtar vi. Vad gäller tekniken passar jag på att yrka bifall till reservation 1, som är gemensam för utskottets moderata ledamöter och centerledamöter. När det gäller fördelningen, både av smekningen och örfilen, kan vi också acceptera regeringens fördelning mellan folkpensionärer, ATP-pensionärer och allt vad det gäller. Även där handlar det egentligen om ett provisorium. Vi menar inte att förhållandet mellan dem som har ATP-pension och dem som inte har det i alla delar är det rätta och bästa. Men förhållandet blir oförändrat. Det är skickligt gjort, det ligger på gränsen till listighet, när man i propositionen lyckats få förhållandet mellan dem som har och dem som inte har ATP tämligen exakt detsamma som det var. I väntan på översyn kan vi godta detta, även om det är vår uppfattning att det börjar löna sig allt mindre, och snart alltför litet, att över huvud taget ha någon ATP-pension i jämförelse med dem som inte har det. Sedan behandlas i betänkandet en del mycket konkreta frågor. Jag skall be att få kommentera en av dem, den som tas upp i reservation 4, till vilken jag ber att få yrka bifall. Det handlar om en fråga som är en av våra kära följeslagare sedan många år. Det gäller de stackars människor vilka för 20 år sedan begärde undantag från ATP och vilka sedan dess fortlöpande straffats genom att också undanhållas det pensionstillskott som alla andra utan ATP får och som därför kommit att bli alltmer betydelsefullt. För den lilla gruppen innebär regeringens förslag en ytterligare relativ försämring, inte särskilt stor, men dessa människor har det illa nog förut. Vi tycker att — jag skall inte uppehålla mig så länge vid detta, för det har sagts så mycket om det tidigare — vad man än har för uppfattning om hur klokt och solidariskt det var att för 20 år sedan begära undantag från ATP, är dessa människor straffade nog vid det här laget och borde få sitt lilla pensionstillskott, som ekonomiskt är tämligen försumbart i det här stora sammanhanget. De har det sämst av alla pensionärer i dag. Jag tror att de får mellan 1 500 och 1 600 kr. i månaden totalt i pension, och det är inte mycket att leva på i Sverige i dag. Vi tycker att även Sten Andersson och socialdemokraterna i kammaren borde kunna förlåta dessa stackars människor nu och låta dem få sitt lilla pensionstillskott, som de verkligen behöver. Det är därför jag yrkar bifall till reservation 4. Herr talman! Jag tror att jag lämnar resten av våra synpunkter till fru Häggmark, som kommer något senare i debatten.

Herr talman! Det allvarligaste med regeringen Palmes politik är att dess låneekonomi kan slå ut stora delar av vårt sociala trygghetssystem. Regeringen tycks inte ta särskilt allvarligt på att ränteutgifterna för statsskulden är större än kostnaderna för våra stora sociala reformer. Får den lånekarusellen fortsätta att rulla vidare i samma takt hotas hela vår sociala välfärd. Ju längre vi väntar, desto värre kommer det att bli att återföra vår ekonomi till mer sunda banor. Vill vi ge hela svenska folket en rejäl grundtrygghet, måste vi våga spara och göra det nu. Socialdemokraterna har utan tvivel gamla fina traditioner att försvara som ett av de två partier som företräder det s.k. småfolket. Men det blir enligt min mening nu allt svårare för socialdemokraterna att försvara denna position. Partiets ledning låter klyftorna växa i en allt snabbare takt inom det sociala trygghetsområdet. År 1983 har verkligen varit höginkomsttagarnas år. De bäst ställda pensionärerna har fått stora tillskott. Höginkomsttagarna inom sjukförsäkringen har fått en ökning av sin ersättning per dag som är fyra gånger större än vad de sämst ställda får ut per dag. Föräldraförsäkringen ger en inkomstklyfta på 80 000 — 90 000 kr. för exakt samma vårdinsats. Det är vanligt folk — arbetare, lägre tjänstemän, lågavlönade kvinnor och småföretagare — som är de stora förlorarna. Får det fortgå på det sättet blir regeringen Palme de växande klyftornas regering. Det är en regering som tycks ha glömt att rättvisa och solidaritet kräver att ett sparande i första hand måste ske i toppen av trygghetssystemet. Alla partier i riksdagen måste naturligtvis ägna sig åt en viss självkritik, Vi får inte bli utgiftsblinda. Det borde vara en väckarklocka för oss alla att ränteutgifterna växer med 10 — 14 miljarder per år. Hur förfärande detta är visar en jämförelse med barnbidraget. Detta bidrag, som i någon mån skall bära levnadskostnaderna för våra ungefär 1,6 miljoner barn under 16 år, utgör snart endast en tolftedel av statens ränteutgifter. Vi vore lättsinniga om vi inte insåg vilket fruktansvärt hot dessa ränteutgifter är mot hela vår välfärdspolitik. Våra ungdomar borde vara mest oroliga. Vi är ju ändå på väg att övervältra en jättelik skuldbörda på kommande generationer. Vill vi verkligen det? Jag vill inte tro det. Det vore sannerligen dålig moral. Jag vågar tro att svenska folket inte vill att andra skall betala notan. Jag vill inte tro att vi vill skriva ut en jättelik växel på framtiden. Att vi måste spara medger även regeringen numera. Men vi måste spara på rätt sätt. I tider av kärv ekonomi borde vi bli särskilt duktiga på analysen. Vilka är de sämst ställda? Vilka är det som har det ganska hyggligt? Detta är rätt självklara frågor som vi bör ställa. Ännu viktigare är det att ge de rätta svaren. Vi kan aldrig samla den svenska nationen till kraftfulla insatser mot en osund ekonomi om vi inte sparar på rätt sätt. De bäst ställda måste vara beredda att bära den tyngsta bördan. Den principen har inte regeringen Palme tillämpat under sitt första regeringsår. Regeringens analys har helt enkelt varit dålig. Nu vill jag övergå till en mer konkret belysning av hur resurserna har fördelats under 1983. För de människor som under sina aktiva år haft ett bra jobb med god lön har regeringen varit beredd att höja pensionerna med ända upp till nära 10 000 kr. under 1983. Dessa grupper kan alltså lyfta pensioner på uppemot 100 000 kr. per år. Dessutom kan dessa privilegierade grupper i regel erhålla avtalsreglerade pensioner som t.o.m. är högre än ATP pensionen. När det gäller kroppsarbetare och småföretagare har inte regeringen varit lika generös. Vissa av dessa pensionärer får finna sig i att leva på en pension på ungefär 18 000 kr. per år. Det är de här pensionärerna som ofta haft de tunga, smutsiga och farliga jobben. De har utfört arbeten som de flesta andra inte velat ha. Klyftan mellan dessa olika pensionärsgrupper har vuxit under 1983. Ibland försöker socialdemokraterna försvara sig med att skatten utjämnar skillnaderna. Det är sant endast till en del. Riksdagens utrednings tjänst har i en standardanalys visat att de bäst ställda pensionärerna har en standard som är tre gånger högre än de sämst lottade har efter skatt. Det är allmänt känt att många barnfamiljer sitter illa till ekonomiskt på grund av stor försörjningsbörda. Vi bör alla i denna riksdag ta på oss ett visst ansvar för att det är på det sättet. En del partier borde känna ett särskilt stort ansvar. Jag tar nu ett konkret exempel. Det gäller en barnfamilj med tre barn med en hemarbetande förälder och en förvärvsarbetande. I det aktuella fallet är förvärvsinkomsten så hög som 140 000 kr. De flesta betraktar en person med denna inkomst som höginkomsttagare. Det intressanta för denna familj är vad den har att leva av efter skatt, med tillägg av barnbidrag. Då blir inte den här familjens levnadsnivå särskilt hög, ekonomiskt sett. De får faktiskt försöka klara sig på ungefär 16 000 kr. per individ, medan de bäst ställda ATP-pensionärerna har ungefär 50 000 kr. efter skatt att leva på. Då har jag ändå inte tagit hänsyn till de avtalsreglerade pensioner som kan finnas. Alltså är den aktuella barnfamiljen i praktiken en familj med mycket låg ekonomisk standard i förhållande till pensionären. Det beror på att skattesystemet inte tar hänsyn till försörjningsbördan i särskilt hög grad, och det är en brist. Skillnaden i standard beror också på att den ena föräldern utför ett i högsta grad samhällsnyttigt vårdarbete för sina barn, som samhället inte värderar till en enda krona — ett arbete som, för att tala i klartext, socialdemokraterna inte vill räkna som ett arbete. Med dessa exempel har jag velat försöka göra denna kammare uppmärksam på att de ekonomiska klyftorna är stora inom det sociala trygghetssystemet. Dessutom har jag velat peka på att vissa grupper har glädjen av betydande förmåner. Om vi verkligen vill vinna uppslutning bakom en politik för en sundare ekonomi, bör vi alla göra klart för oss vilka grupper som verkligen kan bidra till sparandet. Utvecklingen under 1983 har faktiskt varit den att i de exempel som jag tagit är det de ekonomiskt svagaste grupperna som förlorat. De har fått en sänkt standard. I stället är det de bättre lottade som fått det bättre. Att tro att vi kommer att lösa Sveriges problem med en sådan utveckling är ganska orealistiskt. Det borde ha varit den omvända utvecklingen. Vi måste helt enkelt rusta oss med det politiska modet att våga spara i trygghetssystemet om vi skall komma till rätta med den svenska ekonomin. I ett system som tar i anspråk över 100 miljarder i statens budget kan vi inte komma undan besparingar, om vi verkligen vill få håll på de galopperande ränteutgifterna. Det jag har velat säga i detta anförande är att centerns linje är att sparandet måste ske på ett rättvist sätt. Vi är för vår del beredda att ge vårt bidrag för att hela svenska folket skall känna att man har en rejäl ekonomisk grundtrygghet. Den grundtryggheten saknar i dag alla ungdomar som har 90 dagars karens före arbetslöshetsstöd. Den grundtryggheten saknar ungefär 400 000 föräldrar, som utför barnomsorgsarbete oavlönat. Den grundtryggheten saknar mer än en miljon låginkomsttagare — ofta deltidsanställda kvinnor. Rätten till grundtrygghet saknar också många människor som har drabbats av olyckan att bli utförsäkrade. Det är de här grupperna som är de verkligt bortglömda grupperna i dagens socialpolitiska debatt. Det är utifrån den principiella grundsyn som jag här har försökt redovisa, som vi från centerns sida tagit ställning till regeringens förslag som berör socialförsäkringsutskottet. I reservation 1 ger vi uttryck för vår uppfattning att vi måste vara beredda att genomföra besparingar även framöver. I reservation 3 föreslår vi att man skall fördela resurserna rättvisare på pensionsområdet. Vi kan inte se att det är nödvändigt att höja folkpensionens grundbelopp för pensionärer som har nära 100 000 kr. i årlig pension. Däremot anser vi att pensionerna bör förbättras för dem som enbart har folkpension eller låg ATP. Därför går vi på linjen att höja pensionstillskotten för dessa pensionärer — för att på det sättet skapa en större rättvisa i pensionssystemet. I reservation 4 återkommer vi till, som Nils Carlshamre påpekade, en välkänd fråga — och också en välkänd centerståndpunkt angående de pensionärer som med nuvarande regler endast får folkpension utan pensionstillskott. Denna grupp av pensionärer får en alltmer orimlig ekonomisk situation. Att de blir utestängda från det standardtillägg som pensionstillskottet utgör innebär att klyftorna växer i förhållande till övriga pensionärer. Denna grupp är så missgynnad att många lever med en standard under existensminimum. Skälen för att komma till rätta med dessa orättvisor blir nu allt starkare. Vi har alltså från centerns sida i reservation 4 upprepat vår kända ståndpunkt om att även dessa pensionärer bör erhålla pensionstillskott. Det är för oss en viktig rättvisefråga. I reservation 5 ger vi också uttryck för centerståndpunkter som är ganska kända för denna kammare. Vi har länge kritiserat ATP-systemet för att det missgynnar kroppsarbetare och låginkomsttagare — arbetare, deltidsarbetande, ofta kvinnor, och många småföretagare —i förhållande till andra grupper. Vi upprepar i denna reservation vår kritik. Vi är positiva till att regeringen vill göra en översyn av ATP-systemet. Tyvärr har inte socialministern tillräckligt tydligt redovisat att utredningens uppgift bör bli att komma till rätta med bl.a. de orättvisor i ATP-systemet som både vi och LO har pekat på under många år. Därför föreslår vi i reservation 5 att man skall klarare ange att låginkomsttagarna måste få en starkare ställning inom ATP systemet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3,4 och 5 i socialförsäkringsutskottets betänkande 10. De övriga centerreservationerna i detta betänkande kommer Karin Israelsson att ta upp i sitt anförande.

Herr talman! För knappt ett och ett halvt år sedan, i valrörelsen 1982, framförde socialdemokraterna överallt på gator och torg ett viktigt budskap till landets pensionärer: om socialdemokraterna kom i regeringsposition skulle de återställa den fulla värdesäkringen av pensionerna. Socialdemokra terna var mycket övertygande på den punkten, och jag tror att detta starkt bidrog till valsegern. Socialdemokraterna fullföljer inte löftet till pensionärerna, genom att devalveringseffekten skall avräknas vid fastställandet av basbeloppet för 1984. Under den borgerliga regeringstiden började urholkningen av pensionerna. Då beslutade riksdagsmajoriteten att, som man uttryckte det, ”rensa konsumentprisindex från energiprishöjningar, indirekta skatter och subventioner”. Det var 1980. Nästa attack mot pensionerna kom 1981. Då beslöts att den s.k. 3-procentsregeln skulle avskaffas. Detta innebar att basbeloppet räknas upp bara en gång per år, i stället för att höjas varje gång priserna höjts med 3 90. Efter regeringsskiftet 1982 rev socialdemokraterna upp beslutet om att energiprishöjningar och indirekta skatter skulle frånräknas konsumentprisindex vid beräkning av basbeloppet, men det skulle gälla först från 1984. Det gamla borgerliga beslutet om att räkna upp pensionerna bara en gång per år låg dock fast. Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen krävt att regeringen skall stå fast vid sitt vallöfte till pensionärerna, och vi upprepar detta i dag. Återställ pensionernas värdebeständighet! Vi kan inte fullt ut ersätta pensionärerna för de förluster de redan har gjort, men vårt förslag garanterar att pensionerna inte i fortsättningen skall urholkas i takt med prishöjningarna. Det borgerliga förslaget, herr talman, kan väl närmast betecknas som hyckleri, om det nu är tillåtet att använda det ordet från talarstolen. De borgerliga tar visserligen avstånd från att devalveringseffekten skall borträknas, men de vill återinföra systemet med att indirekta skatter, tullar, avgifter och höjningar av energipriserna vid bestämmande av basbeloppet skall borträknas från konsumentprisindex. Detta innebär en garanterad och fortlöpande värdeförsämring av pensionerna i takt med prishöjningarna. Ålderspensionärer och förtidspensionärer har verkligen hamnat i strykklass genom åtstramningspolitiken. De har drabbats av försämrade pensioner och höjda levnadsomkostnader, som en följd av besparingarna i kommuner och landsting får de sämre vårdmöjligheter, och de får dessutom betala högre avgifter för den vård och omsorg som de behöver. Ständigt återkommer regeringen med försäkringar om att krisens bördor skall fördelas rättvist och att svaga och utsatta grupper skall skyddas. Då måste det enligt vänsterpartiet kommunisternas mening vara ett oeftergivligt krav att pensionerna garanteras värdebeständighet genom att man inte undantar devalveringseffekten vid beräkning av basbeloppet och genom att man höjer pensionerna varje gång priserna höjts med 3 90. Det här är inte den enda attacken mot pensionssystemet. Vi har nyligen tagit del av regeringens förslag om att slopa änkepensionerna. Här betonar inte regeringen besparingseffekten, utan förslaget är framlagt i jämställdhetens namn. I ett samhälle där kvinnor uppnått jämlikhet med män vad gäller utbildning, möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar till intjäna de ATP-poäng är principen om att kvinnor och män skall betraktas lika i försörjningssammanhang riktig. Men med rådande arbetsmarknadsläge och stora brister i kommunernas barnomsorg kommer förslaget om slopande av änkepensioner att få kännbara konsekvenser för många kvinnor. Särskilt hårt drabbas de kvinnor som vid de nya reglernas införande den 1 januari 1985 inte har sin försörjning tryggad genom förvärvsarbete och intjänade ATP-poäng. De hinner inte gardera sig mot de nya reglerna. Att i detta läge skaffa privata pensionsförsäkringar är bara möjligt för de redan privilegierade. På så sätt kommer de nya pensionsreglerna att verka som en klasslag. Jag vill på detta tidiga stadium, eftersom det ibland är svårt att föra fram sin mening till regeringspartiet, ta tillfället i akt att omtala att vpk inte kommer att ge sitt stöd för ett genomförande av förslaget om änkepensioner som det nu ligger. Herr talman! I reservation 6 begär vi en översyn av ATP-systemet. Då ATP-rätten är knuten till inkomsten under de 15 bästa arbetsåren i inkomsthänseende, får det till följd att klasskillnaderna följer människorna hela livet. Den som har stora inkomster under den yrkesverksamma delen av livet får bättre inkomster även som pensionär. Genom att låginkomsttagare i allmänhet har en längre yrkesverksam tid än höginkomsttagare, som i stället har längre utbildningstid, får låginkomsttagare bidra med avgifter under förhållandevis längre tid. Systemet fungerar ungefär efter den välkända principen ”åt den som har skall varda givet”. Vi vill ha en förändring av pensionsberäkningen och en fördelning som inte drabbar de sämst ställda. Socialförsäkringsutskottets betänkande innehåller också besparingsförslag inom sjukförsäkringsområdet. Patientavgiften vid läkemedelsinköp föreslås höjd från 40 kr. till 50 kr. fr.o.m. den 1 januari 1984. Vidare föreslås en höjning av taxorna för besök hos privatpraktiserande läkare till samma nivå som patientavgiften vid läkemedelsinköp. Därefter föreslås ytterligare höjning. Det förutsätts i förslaget att taxorna i den offentliga sjukvården skall höjas med samma belopp. Sammantaget kommer detta att innebära att kostnaderna för patienten vid läkarbesök och därmed föreskrivet medicininköp blir 105 kr. Jag befarar att en så hög kostnad kommer att medföra stor risk för att många vårdbehövande av kostnadsskäl avstår från att söka läkare i tid. Om sjukdomen därmed förvärras har ni knappast sparat några pengar. På sikt kommer i stället samhället att få ökade vårdkostnader. Jag undrar hur högt ni egentligen kan tänka er att sätta avgifterna för medicin och läkarbesök. Var anser ni att gränsen går då taxorna får en rent avskräckande effekt på människors benägenhet att söka vård. Inte kan det väl vara socialdemokraternas avsikt att genom plånboken begränsa behovet av sjukvård och därmed på kort sikt begränsa kostnaderna? Avslutningsvis, herr talman, skall jag kommentera förslaget om att sjukpenning inte skall utbetalas till den som insjuknar under semester utomlands. Som skäl för att slopa rätten till sjukpenning då sjukdom inträffar utomlands anförs bl.a. höga administrationsoch kontrollkostnader för handläggningen av dessa ärenden. Vi anser att det är ett märkligt avsteg från den princip som gäller vid andra försäkringar, t.ex. ATP, om inte försäkringen skulle gälla oavsett var den försäkrade befinner sig vid sjukdomstillfället. Det är inga stora pengar i den samlade budgeten som regeringen avser att spara med det här förslaget — det rör sig om 10 miljoner. Vore det inte bättre om regeringen i stället genomförde en översyn av de höga administrationsoch kontrollkostnaderna, för att se om de höga utgifterna är befogade? Det gäller inte bara i detta sammanhang. En sådan översyn borde göras på flera områden. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! För jämnt tre år sedan lyckades de borgerliga, med utslagsröstens hjälp, här i riksdagen driva igenom en grundläggande och uppseendeväckande förändring av beräkningsgrunderna för fastställandet av basbeloppet och därmed värdesäkringen av pensionerna och andra sociala trygghetsreformer. De lyckades konstruera ett system för basbeloppsberäkningarna som skulle ha inneburit en fortlöpande urholkning av pensionsrätten. Försämring skulle ha lagts till försämring. På sikt skulle detta ha medfört att en genomsnittlig inkomsttagare fått sin kommande ATP-pension sänkt från 65 till 45 96. Det var en attack mot hela ATP-systemet, som skulle ha kunnat få förödande konsekvenser. Lika väl som då det gällde de borgerligas beslut om införandet av karensdagarna protesterade praktiskt taget alla berörda löntagarorganisationer mot beslutet att förändra basbeloppsberäkningarna. Den socialdemokratiska valsegern i fjol gav oss möjligheter att sätta stopp för den nedbrytning av det sociala trygghetssystemet som de borgerliga regeringarna startade. För ett år sedan rev vi upp det orättfärdiga beslutet om karensdagarna och fattade principbeslutet om att återgå till de tidigare reglerna för fastställandet av basbeloppet. Det motsatte sig de borgerliga. Den sociala nedrustningen på dessa viktiga områden skulle enligt deras mening fullföljas. Denna inställning vek de inte ifrån i de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i år, även om moderaterna då markerade att de ville avvakta det kommande lagförslaget vad gällde värdesäkringen av pensionerna. I en gemensam reservation sluter nu centern upp bakom moderaternas förslag, som i korthet innebär att man accepterar den av regeringen föreslagna pensionsnivån men vidhåller de beräkningsmetoder som man tillyxade hösten 1980 och som framkallade en så berättigad reaktion från pensionärsoch löntagarorganisationerna. Låt mig i korthet nämna de grundläggande skillnader som i denna fråga föreligger mellan oss och de borgerliga partierna. De borgerliga vill ha kvar den lagstiftning som de drev igenom 1980. Den är så utformad att de prisförändringar som fortsättningsvis skall beräknas påverkar index med endast 90 Zo. Även om energipriserna inte ökar mer än övriga priser sker ändå en urholkning av basbeloppet, som redan efter fyra år uppgår till 4,5 26. Skulle energipriserna öka mer än konsumentpriserna, föranleder detta en ännu snabbare urholkning av pensionsskyddet. Detta är den avgörande och grundläggande frågan när vi nu har att ta ställning till principerna för basbeloppets fastställande. När socialdemokratin i fjol höst övertog regeringsansvaret var den svenska samhällsekonomin körd i botten. Vi hade fått ett enormt budgetunderskott, en växande utlandsskuld och en rekordstor arbetslöshet. Under den sista borgerliga regeringstiden var den svenska kronan utsatt för en massiv spekulativ attack. Strax före regeringsskiftet uppgick valutautflödet till 1 miljard kronor om dagen. Det var den räkning som den socialdemokratiska regeringen fick överta i oktober i fjol. Den devalvering som följde var en nödvändig åtgärd, bl.a. för att öka vår konkurrenskraft gentemot utlandet. Denna liksom övriga åtgärder som ingår i regeringens krisbekämpningsprogram har redan gett betydande resultat. Det börjar återigen ljusna över vägen. Redan vid fjolårets riksdagsbeslut att återställa principerna för basbeloppsberäkningarna stod det klart att en avräkning till följd av devalveringens prishöjande effekt var nödvändig vad gällde pensionsförmånerna för 1984. Detta var också pensionärsorganisationerna införstådda med. Den diskussion som sedan följt har gällt storleken av den devalveringseffekt som skulle räknas bort, men inte själva principen att även pensionärerna är beredda till de uppoffringar som är nödvändiga för att föra landet ur den ekonomiska krisen. Konjunkturinstitutet har beräknat denna devalveringseffekt på prisutvecklingen till 4 96 vid slutet av 1983. Det är denna priseffekt som kommer att avräknas från den allmänna prisutvecklingen. Någon ytterligare avräkning av den priseffekt på 1,6 Zo som beräknas komma att slå igenom på priserna 1984 blir däremot icke aktuell. När devalveringseffekten väl är avräknad kommer pensionärerna att få full kompensation för kommande prisstegringar efter precis samma grunder som gällde innan de borgerliga regeringarna ändrade basbeloppsberäkningarna. Det rör sig således om en engångsåtgärd som inte påverkar den fortsatta värdesäkringen av pensionerna. Det är alltså inte fråga om att sänka några pensioner. Vad det gäller är hur mycket pensionerna skall höjas, dvs. hur stor kompensationen skall bli för prisstegringarna. Denna extraordinära engångsåtgärd får i övrigt ingen inverkan på värdesäkringen av socialförsäkringsförmånerna. Det är angeläget att slå fast detta. I den borgerliga reservationen har man i realiteten accepterat och räknat in en devalveringseffekt. Man har nämligen stannat för samma pensionsnivå som frånräknandet av devalveringseffekten innebär — det hörde vi av bl.a. Nils Carlshamre alldeles nyss — men man har undvikit att med ett ord nämna de effekter som fortsättningsvis skulle följa av deras egna förslag, där försämring skulle läggas till försämring och en fortskridande urholkning av hela pensionssystemet skulle bli ett faktum. Så kan man naturligtvis försöka dölja verkningarna av sina egna förslag, men verkligheten skulle en dag bli uppenbar för dem det gäller, nämligen pensionärerna. Vpk kräver att basbeloppet skall räknas upp fullt ut i förhållande till prisutvecklingen utan hänsynstagande till devalveringen. Dessutom kräver man att basbeloppet skall ändras så snart priserna ändrats med 3 20. Det karakteriserar kommunisternas sätt att i denna som i så många andra frågor behandla de ekonomiska realiteterna i dagens samhälle. Genom att det under fjolåret beslutade särskilda tilläggsbeloppet slopats har möjligheter skapats för en förstärkning av folkpensionens grundnivå, pensionstillskotten och handikappersättningen. Detta innebär att pensionsnivån för en ålderspensionär med pensionstillskott höjs med 2 96 av basbeloppet. För en förtidspensionär med pensionstillskott höjs nivån med hela 5 26. ATP-pensionärernas pensionsnivå höjs med 1 90. Centern vill inte vara med om att höja folkpensionens grundnivå utan vill i stället höja pensionstillskotten med 2 96. Det bör då påpekas att det blir frågan om samma totala pensionsnivå som i regeringsförslaget för ålderspensionärer. Dessutom får de som saknar pensionstillskott faktiskt en förstärkning enligt regeringsförslaget. Omfördelningen av tilläggsbeloppet sker i enlighet med vad Handikappförbundens centralkommitté har föreslagit. Förbättringen av den ekonomiska tryggheten kommer således några av de mest utsatta grupperna i samhället till del. Det är värdefullt att så sker. Senast i april i år hade vi tillfälle att diskutera frågan om pensionstillskotten vid undantagande från ATP — för vilken gång i ordningen är svårt att säga. Nu återkommer centern och moderaterna med en reservation i frågan. Särskilt centern har tillåtit sig många turer i denna fråga under årens lopp. Deras jämförelse har i hög grad varit vilseledande. Vi fick exempel på detta nyss av Gösta Andersson. Man jämför exempelvis pensionen för det fåtal pensionärer som inte minst genom centerns på sin tid exempellösa propaganda valt att ställa sig utanför ATP och därför inte har pensionstillskott med den högsta ATP-pensionären. Samtidigt underlåter man att tala om att de allra flesta folkpensionärer som inte har ATP är tillförsäkrade pensionstillskott. Man talar inte heller om att folkpensionärer utan sidoinkomster får fullt kommunalt bostadstillägg och dessutom inte heller behöver betala någon skatt. Den som har högsta ATP har däremot inget kommunalt bostadstillägg, och han betalar dessutom skatt på sin pension. När centern för några år sedan innehade socialministerposten, föreslog man ett direkt förbud för egna företagare att ställa sig utanför ATP, ett förslag som riksdagen f. ö. ställde sig bakom. Jag har sagt detta förut, men jag upprepar det: Vid detta tillfälle hade ju centern haft möjlighet att föreslå att de pensionärer som stått utanför ATP och därigenom inte haft något pensionstillskott skulle ha fått sådant. Några sådana förslag såg vi emellertid inte till när centern befann sig i regeringsställning. Inte ens när man sedan, 1982, kom med förslag till pensionstillskott på 2 96 för att kompensera de försämringar av pensionerna som man hade drivit igenom ansåg man att de som hade begärt undantag — som också hade drabbats av försämringarna — borde få del av det extra pensionstillskottet. Riksdagen har alltid, på goda grunder och med mycket bred majoritet, avvisat centerns och moderaternas motionsvis framförda förslag om pen Herr talman! När jag häromdagen läste centerns partimotion om löntagarfonderna, fann jag en formulering som inte saknar intresse när jag nu med några ord skall behandla reservationerna om översynen av ATP-systemet. I denna centermotion sägs: ”Finessen är självfallet att man hoppas att det goda anseende ATP har i breda grupper skall smitta av sig även på fonderna.” Det är så sant som det är sagt att ATP åtnjuter ett stort anseende inom breda grupper i vårt samhälle. Det bör emellertid tilläggas att detta goda anseende är något som centern sannerligen inte har bidragit till. Man har i stället ägnat mycken tid och kraft åt att misstänkliggöra hela ATP-systemet. Avsikten är nu att regeringen skall tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en översyn av vissa frågor inom det allmänna pensionssystemet. En av uppgifterna blir att se över det nuvarande värdesäkringssystemets utformning. Därvid kommer man in på frågan om pensionärernas möjligheter att få del av kommande standardökningar. Denna utredning vill nu centern och vpk, och moderaterna genom sitt särskilda yttrande, styra in på olika beställningsuppgifter, som i olika avseenden skulle innebära en förändring av de grundläggande principerna för ATP. Låt mig understryka att det är angeläget att pensionsförmånerna nu och i fortsättningen står i relation till tidigare inkomster och är värdesäkrade. Det är viktigt att man står fast vid de utfästelser som gjordes vid ATP-systemets tillkomst. Pensionskommittén gjorde på sin tid en mycket grundlig utredning om bl.a. låginkomsttagarnas och de deltidsanställdas ställning i systemet. Utredningen visade på ett mycket övertygande sätt vilka svårigheter och risker som föreligger att inom ATP-systemet skapa särlösningar för vissa försäkrade, eftersom systemet bygger på kollektivt uppburna avgifter utan individuell koppling mellan förmåner och avgifter. Vi har tidigare påpekat att det under den senaste tioårsperioden skett en fortlöpande utjämning mellan folkpensionärer och ATP-pensionärer liksom mellan olika ATP-pensionärer vad gäller den disponibla inkomsten. Jag har haft många debatter med bl.a. Gösta Andersson om detta, och han kan ju inte förneka att det skett en sådan utjämning. Utjämningen beror främst på utbyggnaden av pensionstillskotten, de kommunala bostadstilläggen och de extra avdragen vid beskattningen. Jag nämnde i debatten som vi hade i april att ATP-pensionären med 75 000 kr.

Vill man på sakliga grunder diskutera dessa frågor, bör man uppmärksamma att det föreliggande utredningsmaterialet visar att de tankar och förslag som nu framförs i reservationerna i väsentliga avseenden skulle förändra de grundläggande principerna för ATP. Detta motsätter vi oss. Är man emellertid ute i andra avsikter, att i grunden förändra för att inte säga slå sönder ATP-systemet, bör man i ärlighetens namn redovisa detta. Det är ett känt faktum att vi under senare år upplevat en försåtlig propaganda mot ATP. Vi har hört talas om att man inte längre kan lita på ATP, att AP-fonden kommer att ta slut och att vi inte har råd att garantera ATP-pensionärerna deras framtida pensioner. Följderna av den här propagandan känner vi också till: en kraftigt ökad privatisering av pensionstryggheten genom dyra pensionsanordningar som främst blir förbehållna de bättre situerade grupperna i samhället. Mycket av detta ansluter sig till den privatiseringspropaganda som särskilt moderaterna ägnat sig åt under senare tid. Mot den här bakgrunden, herr talman, blir vakthållningen kring ATP allt viktigare. För socialdemokratin förblir detta nu som tidigare en angelägen uppgift. Jag har i mitt anförande huvudsakligen uppehållit mig vid de delar av utskottsbetänkandet som behandlar pensionsfrågorna och därmed reservationerna 1-6. Doris Håvik kommer i ett senare anförande att behandla övriga delar av betänkandet och därmed reservationerna 7-14. Med det anförda ber jag slutligen att få yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Sven Aspling gör onödigt stor dramatik av förslaget från moderater och centerpartister i utskottet om att fortsätta tillämpa den beräkningsmetod för basbelopp som vi tillämpar just nu, dvs. efter ett nettoprisindex utan hänsyn till bränsleprishöjningar och inräknade skatter. Det är nog inte så dramatiskt längre. Det är inte mycket mening med att räkna ut vilka effekter detta system får om fem eller tio år. Jag är nämligen övertygad om att systemet inte kommer att gälla då. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i det — det är ingen hemlighet — och jag är det inte nu heller, och jag tror inte att det i längden är en bra metod att beräkna värdesäkring. Den andra metoden är inte heller bra. Jag är däremot övertygad om att om vi äntligen får den utredning som socialministern har lovat oss, blir det aktuellt att se över detta i grunden, så att vi kan få ett helt annat system för att räkna ut hur stor värdesäkringen skall vara i olika situationer. Jag tycker inte att vi skall ändra så ofta. Det råkar alltså vara så att det som just nu gäller är nettoprisindexsystemet. Och skall vi ändra det 1985 eller 1986 — det ändrades visst tidigare 1982 — varför skall vi göra en ändring också 1984? Det finns ingen anledning att på detta sätt rycka sönder systemet. Mer dramatiskt än så är det inte. Vi tycker alltså att man kan fortsätta något år till med det nuvarande sättet att räkna, och sedan får vi se vad det blir i fortsättningen. Eftersom Sven Aspling kopplade ihop moderater och centerpartister vad gäller den förutsedda utredningen och vad den skall syssla med vill jag bara göra ett klarläggande. Centern har i reservation 5 gett sin syn på detta, och jag tror att kammarens ledamöter är väl medvetna om att man i den sista delen av nämnda reservation ger uttryck åt tankar som även moderata samlingspartiet skulle kunna ha skrivit — och i själva verket har skrivit i sitt särskilda yttrande. Den första delen av reservationen handlar om någonting annat, som Sven Aspling huvudsakligen uppehöll sig vid. Det gäller helt ändrade principer för tilläggspensioneringen, och det har vi aldrig ställt oss bakom och gör det inte nu heller. Eftersom halva reservationen alltså enligt vårt sätt att se inte är så bra och den andra halvan är bra, kommer vi i voteringen att avstå från att rösta vare sig för eller emot reservationen.

Herr talman! Nej, Sven Aspling, vi vill inte från centerns sida misstänkliggöra ATP-systemet. Men vi har fört fram en berättigad kritik mot orättvisorna inom systemet. På den punkten har vi gott sällskap av LO, som vid skilda tillfällen just riktat en liknande kritik mot ATP-systemet. Sven Aspling tar upp frågan om de s.k. undantagandepensionärerna och undrar varför den frågan inte löstes av tidigare regering. Sven Aspling känner lika väl som jag till att en regering behöver majoritet i parlamentet — det är precis det problem som den nuvarande regeringen brottas med f. n.-—och den majoriteten fanns tyvärr inte i den aktuella frågan vid de tidpunkter som Sven Aspling tog upp. Jag beklagar det. I övrigt vill jag säga att jag ibland blir litet förtvivlad över att det i debatterna med Sven Aspling är så svårt att komma till en direkt analys av den konkreta verkligheten. Jag skulle vilja att Sven Aspling försökte släppa bindningarna och låsningarna till de reformer som genomfördes för åtskilliga år sedan. Det är inte säkert att de i alla delar passar in just i dagens läge. Jag har för min del svårt att tro att Sven Aspling anser att socialdemokratisk politik är bra när höginkomsttagarna inom pensionssystemet får förbättringar på bekostnad av de svagare grupperna. Jag hävdar med bestämdhet att så har skett under 1983, inte minst på bekostnad av stora delar av barnfamiljerna. Eller är det bra socialdemokratisk fördelningspolitik att företräda en linje som innebär höjningar i sjukförsäkringen under 1983 från 330 kr. till 360 kr. för de bäst ställda, medan vissa andra får klara sig på 8 kr. per dag? Man kan gå vidare och ställa frågan: Vad är det som är så bra med det socialdemokratiska systemet med en karens på 90 dagar för arbetslösa, som skall ty sig till den s.k. KAS-ersättningen? Vad vore det för stötande i att Sven Aspling och jag och många med oss tog på oss en självrisk i sjukförsäkringen? Är det ändå inte så att vi är privilegierade i förhållande till de arbetslösa? Jag vill försäkra Sven Aspling, att om han sätter sig ner och i lugn och ro tänker igenom hela det sociala trygghetssystemet, skall han komma till slutsatsen att det behövs reformer. Om dessa reformer innebär att vi sparar när det gäller de bäst ställda grupperna och förstärker grundtryggheten, då blir vi överens.

Herr talman! Statens prisoch kartellnämnd gör som bekant kontinuerliga uträkningar av bl.a. devalveringens effekter på prisutvecklingen. Enligt SPK var dessa effekter 1,8 70 under år 1982. För 1983 har devalveringseffekten på prisutvecklingen konstaterats vara 1,6 90 för tiden januari-oktober, och under de senaste månaderna har det skett en ökning med 0,1 90 per månad. För hela 1983 kommer alltså devalveringseffekten att stanna vid 1,8 20. Om vi lägger ihop effekterna för 1982 och 1983, kommer vi upp i 3,4 20. Enligt det socialdemokratiska förslaget skall devalveringseffekten beräknas till 4 Zo. Var kommer de extra 0,6 procenten ifrån? Är detta ändå inte att lura pensionärerna, när man garanterade dem i valrörelsen att pensionerna inför 1984 skulle vara värdebeständiga? Sven Aspling sade att han tyckte det var karakteristiskt för vpk att vilja ha värdebeständiga pensioner. Jag tycker det är bra om Sven Aspling har den uppfattningen. Vi tycker också att det är bra om folk i allmänhet har den uppfattningen, att det är karakteristiskt för vpk att vilja öka beskattningen för aktieägarna men garantera pensionärerna värdebeständiga pensioner. Jag ber att få tacka Sven Aspling för den komplimangen, och jag önskar att jag snart skall få anledning att återgälda den.

Herr talman! Det är, Margö Ingvardsson, mycket karakteristiskt för kommunisterna att icke ta hänsyn till de faktiska ekonomiska realiteter som vi har att brottas med. Jag tror att kommunisterna begår ett fel när de tror sig kunna vinna poäng genom att på det här sättet lägga sig ovanför och bjuda över. Det är ju den metoden vi möter här i kammaren nu och har mött under alla år. Vi befinner oss i en bekymmersam situation, och jag har i mitt anförande redovisat det. Pensionärerna är beredda att ta sin del av ansvaret för att föra landet ut ur krisen. Det är det vi diskuterar. Vi diskuterar devalveringseffekten — icke några sänkta pensioner, utan frågan om hur mycket pensionerna skall höjas mot bakgrund av devalveringseffektens borträknande. Får jag sedan, herr talman, bara i korthet säga ett par ord om Gösta Anderssons inlägg. Naturligtvis döljer den här debatten en djupgående principiell skillnad mellan centern och oss socialdemokrater när det gäller pensionssystemet. Centern var emot ATP. Man bekämpade ATP-systemet, och man har väl egentligen aldrig i grunden accepterat principerna för ATP — aft den lagfästa tilläggspensionen skall garantera en i huvudsak bevarad standard på ålderns dagar. Den rätten — låt mig erinra om det — hade före ATP endast vissa tjänstemannagrupper, främst statsoch kommunalanställda. Arbetare och andra grupper saknade den rätten. Det är väl naturligt att centern har ett mindre intresse av att slå vakt om inkomstbortfallsprincipen inom ATP-systemet och i stället i allmänna ordalag talar om grundtrygghet. Centerns traditionella väljargrupper har ju i allmänhet låga nominella inkomster, och den sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomsten blir därmed låg liksom socialförsäkringsavgif terna. Mot denna bakgrund svalnar naturligtvis intresset för det skydd mot inkomstbortfall som vi har byggt upp inom ATP för att därmed skapa en trygghet och en jämställdhet mellan olika grupper i samhället. Det är det det gäller. Jag får i en senare replik komma tillbaka till frågan om utredningen och de s.k. orättvisor som bl.a. Gösta Andersson här har försökt göra en affär av.

Herr talman! Visst ger jag Sven Aspling rätt i att vi har haft och har skilda meningar i själva principfrågan när det gäller ATP-systemet. Vi har betonat grundtryggheten starkare än vad socialdemokratin har gjort. Jag vill nog hävda att om man ser på utvecklingen av ATP-systemet, så finner man att mycket talar för att vår kritik är befogad. En analys av den ekonomiska verkligheten för en barnfamilj resp. vissa pensionärsgrupper visar tydligt att vissa — jag betonar vissa — pensionärsgrupper har en högre standard än barnfamiljerna, som har en större försörjningsbörda. Då borde vi vara överens om att det inte står särskilt bra till med det pensionssystem som vi har f. n. Det innebär inte att vi avser att, som Sven Aspling uttryckte det, rasera ATP-systemet. Det är inte fråga om det utan om att skapa större rättvisa inom systemet. I en tid med ekonomiska svårigheter borde vi väl kunna bli sams om att tyngdpunkten i besparingsåtgärderna skall läggas på de bäst ställda. På den punkten har jag litet svårt att förstå logiken i socialdemokratins politik. Partiet har ställt upp bakom en så långtgående självrisk som 90 dagars karens när det gäller arbetslösa som får KAS. Där accepterar regeringen en ganska hårdhänt självrisk. Socialdemokraterna accepterar en hög självrisk i tandvårdsförsäkringen, som slår hårt mot dem som har dåliga tänder. Socialdemokraterna har accepterat — såvitt jag förstår medvetet — att flertalet låginkomsttagare, däribland arbetare och lägre tjänstemän, får klara sin barnomsorg utan ersättning. I de här fallen är socialdemokraterna sannerligen inte rädda om de sämst ställda grupperna. LO har i sin utredning mycket klart och tydligt visat att det är de bättre ställda grupperna i vårt samhälle som är gynnade av den nuvarande barnomsorgspolitiken. Jag skulle önska och vilja hoppas på att vi i denna riksdag kunde bli litet mer samstämmiga i en analys av dessa frågor. Jag tror inte att vi klarar den analysen — därtill är den alltför komplicerad — i en kort debatt, men saken tål verkligen att diskuteras.
Herr talman! Jag vill säga till Sven Aspling att när det gäller pensionerna så vill vi inte lägga oss vare sig över eller under regeringen. Vi ger precis samma bud som socialdemokraterna gjorde före valet. Vi kräver att socialdemokraterna står kvar vid sina vallöften till pensionärerna. När det gäller finansieringen, herr talman, tror jag knappast att någon önskar att vi skall upprepa förmiddagens finansdebatt. Jag nöjer mig därför med att hänvisa till vad Hans Petersson i Hallstahammar sade i dag på förmiddagen om våra finansieringsförslag. Men jag vill peka på att vårt totala finansieringsförslag ger 3 miljarder mer i inkomster än regeringsförslaget. Avslutningsvis, herr talman, erkänner jag utan omsvep att vi kommunister tycker att det är mycket lättare att pungslå aktieägarna än att pungslå pensionärerna.

Herr talman! Debatten här i dag har haft många intressanta inslag. Jag har tidigare noterat att såväl herr Carlshamre som Gösta Andersson har räknat in en devalveringseffekt när man nu har stannat för samma pensionsnivå som regeringen föreslagit. Jag skall väl inte ställa frågor här, men visst vore det av intresse att få veta hur man kommit fram till den här nivåbestämningen. Den stora skillnaden, herr talman, mellan att rensa index från oljeprishöjningar och att räkna bort effekterna av en devalvering är att i det senare fallet rör det sig om en engångsåtgärd, som inte får någon större effekt på det framtida pensionsskyddet. En successiv urholkning av basbeloppet som blir följden av det borgerliga förslaget att ta bort energipriserna ur index får däremot genomgripande konsekvenser, främst för kommande pensionärer. Det är detta det gäller. Jag skall inte, Gösta Andersson, ta upp sjukförsäkringen. Doris Håvik kommer i ett senare inlägg att behandla den frågan. När det gäller barnfamiljerna skulle vi också kunna föra en debatt. Självfallet har de bekymmer och svårigheter — jag har haft tillfälle att säga det många gånger förut. Men den debatten får vi föra när den frågan får sin aktualitet här i riksdagen. När det gäller frågan om låginkomsttagare och deltidsanställda finns det anledning att erinra om att det för rätt till hel ålderspension från ATP krävs 30 pensionsgrundande år mellan 16 och 64-65 års ålder. Pensionspoäng beräknas med utgångspunkt i de bästa 15 åren. Detta gör det möjligt för den försäkrade att, utan att pensionens storlek påverkas, avstå från förvärvsarbete i totalt närmare 20 år. 15-årsregeln ger alltså utrymme för t.ex. deltidsarbete i åtskilliga år utan att pensionens storlek påverkas. I och för sig är det riktigt att högavlönade i allmänhet har kortare intjänandetid. Numera har en betydande utjämning skett genom att taket för ATP-avgiften har tagits bort. De som ligger över taket får betala avgifter utan motsvarande förmåner. En utjämning sker också vid utbetalningen av pensionerna genom beskattningen och KBT-systemet. Klyftorna har med andra ord minskat, Gösta Andersson, icke ökat. Det är viktigt att slå fast detta. Gösta Andersson tar sedan upp frågan om kompletteringspensioner. Gösta Andersson bör veta att dessa grundar sig på avtalsmässiga överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Om Gösta Andersson vill förhindra att sådana avtal sluts, ger han sig in på den fria förhandlingsrätten på arbetsmarknaden. Jag vet inte om han är ute efter detta i det här sammanhanget. Herr talman! Jag ser att min taletid är ute, så jag slutar här.

Herr talman! Jag skall fortsätta med en marginell del av utskottsbetänkandet. Det gäller det avsnitt som behandlar åtgärder inom sjukförsäkringens område, begränsningar av läkemedelskostnader och avgifter inom den öppna sjukvården, mom. 12. Jag kommer därvid att uppehålla mig vid vår moderata reservation nr 7 och våra två särskilda yttranden. De förslag som läggs fram i propositionen innebär när det gäller läkemedelsförmåner att högsta patientavgiften blir 50 kr. per läkemedelsinköp genom att halva kostnaden mellan 20 och 80 kr. och hela kostnaden över 80 kr. rabatteras. Vad gäller patientavgifterna i den öppna sjukvården föreslås att avgifterna i privat vård höjs till högst 50 kr. fr.o.m. den 1 januari 1984 och till högst 55 kr. fr.o.m. den 1 januari 1985 för läkarbesök, och till högst 30 kr. fr.o.m. den 1 januari 1984 för besök hos sjukgymnast. Dessa förslag beräknas medföra en minskning av sjukförsäkringskostnader med sammanlagt 362 milj.kr. per år, patientavgifterna med 250 miljoner och läkemedelsinköpen med 112 miljoner. I vår motion av Nils Carlshamre m.fl. och i vår reservation anser vi att den föreslagna högsta avgiften vid läkemedelsinköp, 50 kr., är rimlig, men metoden att höja mindre effektiv. Vi föreslår — i stället för en höjning enbart av den övre kostnadsgränsen, över vilken den allmänna sjukförsäkringen betalar kostnaden — en höjning med samma belopp, till lika delar fördelat på den lägre och högre kostnadsgränsen. Här är ju prisnedsättningen hälften. Vi föreslår vidare att bottenbeloppet, 20 kr., höjs till 30 kr. och att det högre beloppet, 60 kr., höjs till 70 kr. Detta vårt förslag skall jämföras med propositionens förslag om en höjning av det högre beloppet till 80 kr. med oförändrat bottenbelopp. Vi beräknar att vårt förslag ger en ytterligare besparing på 50 milj.kr. per år jämfört med regeringens förslag. Vi anser också att en höjning av patientavgiften vid besök hos privata vårdgivare är befogad. Vi anför dock i vår reservation att hela denna höjning bör göras redan fr.o.m. den 1 januari 1984, dvs. att patientavgiften vid läkarvård då bör höjas med 10 kr. och vid sjukvårdande behandling med 5 kr. Motsvarande höjningar bör genomföras inom den offentliga vården vid samma tidpunkt. Vi anser att höjningen av patientavgifter förfelar sitt syfte, om den inte avräknas mot 1984 och 1985 års försäkringsersättning. Det bör göras omöjligt, såsom var fallet under den borgerliga regeringstiden, för huvudmännen att inte efterkomma rekommendationerna. Därför förordar vi att försäkringsersättningen, i den mån de rekommenderade fastställda patientavgifterna inte tas ut, dras in. Vi beräknar att detta förslag innebär en ökning på ett helt år med 250 milj.kr., med halva beloppet under innevarande budgetår. Sammanfattningsvis innebär våra förslag kostnadsbegränsningar för budgetåret 1983 85. Innan jag går över till att beröra våra särskilda yttranden vill jag kommentera propositionens förslag om sjukpenningrätt vid utlandsanställning, mom. 14 i utskottsbetänkandet. Förslaget innebar att sjukpenning skulle utbetalas endast under vistelse i Sverige, med undantag för personer som insjuknar medan de vistas utomlands för arbete som utsända av svenska arbetsgivare och är sjukpenningförsäkrade i Sverige. I en moderat motion av Gullan Lindblad och Allan Åkerlind framfördes erinringar mot förslaget, då det skulle ha inneburit att missionärer och andra utlandsarbetare skulle ha mist sin sjukpenningrätt redan vid tillträdandet av sin tjänst, även om utlandsvistelsen kunde vara kortare tid än ett år. Utskottet har ansett det rimligt att sjukpenningskyddet upprätthålls för försäkrade som tillfälligt arbetar utomlands under sådana förhållanden att bosättningen i Sverige består, oavsett om den försäkrade är anställd, uppdragstagare eller egenföretagare. Utskottet har ändrat propositionens förslag i detta hänseende. Detta är mycket tillfredsställande i fråga om rättvisa mellan olika yrkeskategorier och mellan arbetstagare och företagare. Så till våra särskilda yttranden, först under mom. 16, karensdagar inom sjukförsäkringen, där vi delar uppfattningen i reservation 12 att regeringen bör förelägga riksdagen förslag om ökad självrisk i sjukförsäkringen. Vi avser att återkomma med annat förslag till besparingar inom sjukförsäkringen. I det särskilda yttrandet 3 under mom. 19, vårdnadsersättning, framför vi i grunden samma uppfattning som centerpartiet om att en vårdnadsersättning för barn bör införas. Vi avser att också i denna fråga återkomma med förslag, varför jag inte i den här rundan går in ytterligare på denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 7, och jag vill i det sammanhanget säga att vi moderater vid omröstningen kommer att avstå från att rösta när det gäller centerns reservationer 12 och 14. Sedan kan jag inte låta bli att avslutningsvis säga: Trots allt bör det väl vara något av en önskedröm för en regering att ha en opposition som ställer upp med ytterligare besparingar utöver vad regeringen föreslår. Men i detta speciella fall kan det väl sägas att detta inte sker av omtanke om den sittande regeringen utan faktiskt av omtanke om vårt lands framtid.

Herr talman! Svensk ekonomi kräver i dag besparingar för att på sikt kunna stabiliseras. Detta är av stor vikt för att vi även framdeles skall kunna bibehålla ett socialt trygghetssystem. Sverige är en av världens rikaste nationer, men för att vi även i fortsättningen skall kunna bibehålla den statusen krävs en ny syn på vårt trygghetssystem. Grundtrygghetsprincipen, som centerpartiet har fört fram i debatten och som Gösta Andersson närmare har utvecklat, bygger på alla människors lika värde. Vi undervärderar inte den arbetsinsats som hemarbetande utför. Vårt mål är att även den arbetsinsatsen skall ge en trygg ålderdom, likaväl som för den som utför ett lönearbete. I regeringens proposition nr 40 aviseras åtskilliga sparförslag. Tyvärr tar dessa inte alltid hänsyn till de s.k. svaga gruppernas behov. Exempelvis borttagandet av livsmedelssubventioner innebär för barnfamiljerna en större ekonomisk påfrestning än för familjer utan barn. Barnfamiljerna har blivit de stora förlorarnas grupp genom de åtgärder den socialdemokratiska regeringen genomför. Socialförsäkringsutskottet behandlar höjningar av kostnaderna för läkemedel och sjukvård. Vi från centerpartiet vill i vår reservation gå ett steg längre framdeles. Förslaget i vår reservation skulle ge en besparing på ca 200 milj.kr. Samtidigt önskar vi en förändring av högkostnadsskyddet till förmån för dem som ofta är sjuka och för de barnfamiljer som ofta drabbas av ohälsa. Dessa skall skyddas mot alltför höga sjukvårdskostnader. Det finns i dag ett samordnat skydd mot höga kostnader för såväl läkemedel som läkarbesök och sjukvårdande behandling. Högkostnadsskyddet ger rätt till befrielse från patientavgift när den försäkrade gjort läkemedelsinköp och läkarbesök fler än 15 gånger under en tolvmånadersperiod. Två sjukvårdande behandlingar jämställs därvid med ett läkemedelsinköp eller läkarbesök. Det s.k. 15-kortet, som då erhålls, skall medföras av patienten och stämplas vid varje behandlingstillfälle eller vid varje uttag av läkemedel. Skulle detta kort tappas bort uppstår naturligtvis problem. I flera fall förses också patienten med ett flertal kort. Detta är fallet när läkemedel expedieras från apotek och sänds med post eller med läkemedelslåda till patienten. Mångfalden av kort gör det svårt för många att förstå och utnyttja högkostnadsskyddet. Vi i centerpartiet ser det därför som viktigt att även se över denna organisation och informationen om högkostnadsskyddet. När det gäller utlämnande av medicin från s.k. telefonrecept finns något olika rutiner. Det apotek jag anlitar får ett skrivet recept från distriktsläkaren, vilket läkaren skriver ut när jag ringt läkarmottagningen. Detta medför inte något extra arbete för apoteket. I vår motion vill vi försäkra oss om att högkostnadsskyddet också täcker de kostnader som uppkommer vid sådana läkemedelsinköp. Jag yrkar med detta bifall till vår reservation nr 8. Våra övriga reservationer gäller de besparingsalternativ vi från centerpartiet tidigare fört fram. Vi vidhåller våra synpunkter som gäller förändringarna i sjukförsäkringssystemet. Den stora spännvidden mellan lägsta och högsta ersättning kan inte vara rimlig. Vi ser det som klart fördelningspolitiskt riktigt att kapa i toppen av den ersättningen. Jag hänvisar i detta sammanhang till Gösta Anderssons inlägg här i kammaren för en stund sedan. Den avgiftsminskning som då kunde ske kan då omfördelas och tillföras folkpensionsavgiften. Övriga förändringar i sjukförsäkringssystemet som besparingarna genom införandet av karensdagar innebär framförs åter i centerns besparingsmotion. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 12 som gäller förändringar inom sjukförsäkringen. I tillgänglig statistik framgår klart den stora skillnaden i antalet sjukdagar beroende på arbetsplatsens storlek. I centerns ekonomisk-politiska motion nr 100 har vi i tabellform redovisat SCB:s rapport om detta. Där framgår de stora skillnaderna mellan sjukfrånvaron i stora och i små företag. Det är en klar fördel ur denna synpunkt med små arbetsplatser. För att någorlunda obyråkratiskt administrera en avgiftsändring för de små företagen har vi valt att föreslå en sänkning av sjukförsäkringsavgiften med 5 procentenheter för högst 15 anställda i alla företag. Detta medför inte något behov av ökat utgiftsuttag, då vi i dag upplever en generellt lägre sjukfrånvaro än tidigare. Med detta vill jag yrka bifall till centerns reservation nr 13. Jag gav i inledningen av mitt anförande en sammanfattning av centerns syn på hemarbetets värde. I det innefattar vi också det värde som ligger i vård av och omsorg av egna barn. Regeringspartiet fjärmar sig alltmer från stödet till familjerna. Alltmer av statens pengar går till den kollektiva barnomsorgen. Vii centerpartiet fortsätter dock att markera vår syn och vår uppskattning av det arbete som utförs i den egna familjen i omsorgen om barnen. I dag utgör den s.k. föräldraförsäkringen en möjlighet att under tre månader vårda egna små barn. Ersättningen är låg — det skall erkännas — och den bör höjas. Vi föreslår en höjning till 40 kr. i ett första steg. Vi begär i vår reservation 14 att regeringen skall framlägga ett förslag om en förlängning av vårdnadsersättningen med sex månader. Skälen är många. Jag kan hänvisa till den debatt som fördes sistlidna vecka och de argument som då framfördes av centerns representanter. Jag yrkar med detta, herr talman, också bifall till reservation 14.

Herr talman! I proposition 40 framhålls att det samhällsekonomiska läget gör det nödvändigt att noga undersöka alla möjligheter till utgiftsbegränsningar. Det har kommit fram ganska tydligt att kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet vida överstiger prisindex. Det finns också betydande regionala variationer i försäljningen av läkemedel. För att begränsa kostnaderna har man startat ett utvecklingssamarbete mellan riksförsäkringsverket och socialstyrelsen. I avvaktan på förslag till mer genomgripande åtgärder har det lagts fram förslag till åtgärder som på kort sikt kan minska statens kostnader för läkemedel. En sådan åtgärd är att begränsa förskrivningen av vitaminoch mineralpreparat. Samtliga läkare har informerats om det. Regeringen har också i kostnadsbesparande syfte föreslagit höjning av patientavgiften från 40 till 50 kr., som således blir den högsta patientavgiften. Siri Häggmark har tidigare redogjort för vad som står i propositionen när det gäller höjningar av avgifterna för besök hos privatläkarna i den öppna sjukvården och besök hos sjukgymnast. Avgiften för läkarbesök skall höjas till högst 50 kr. från den 1 januari 1984, och 55 kr. skall vara det högsta beloppet den 1 januari 1985. Som Siri Häggmark sade kommer avgiften för besök hos sjukgymnast att bli 30 kr. från den 1 januari 1984. Senare kommer att läggas fram ett förslag när det gäller den allmänna vården, men det skall vara förhandlingar om de kostnaderna. Därför bör vi avvakta till 1985. Utskottet förutsätter också att utformningen av högkostnadsskyddet — som här nämnts — tas upp till diskussion i det sammanhanget. I övrigt anser utskottet att någon invändning mot patientavgiftens höjning inte kan framställas, utan vi ser det som ganska måttliga höjningar. Vi avvaktar sedan resultat av socialstyrelsens och riksförsäkringsverkets utredningsuppdrag. Vi får då se om det finns möjlighet att göra ytterligare kostnadsbesparingar inom läkemedelsområdet. När det sedan gäller sjukpenning under vistelse utomlands finns en reservation fogad till utskottets betänkande. Margö Ingvardsson har redan i sitt anförande nämnt de synpunkter som framförs i reservationen. Det är ju faktiskt så att försäkringskassorna har betydande svårigheter när det gäller att bedöma rätten till sjukpenning för försäkrade som insjuknat utomlands. Möjligheten till effektiv sjukkontroll är mycket begränsad. Det är också mycket svårt att på grundval av läkarintyg som ofta är mycket bristfälliga avgöra hur nedsatt arbetsförmågan är. Utskottsmajoriteten biträder förslaget i propositionen med de ändringar som Siri Häggmark här redogjort för. Även om kostnaden är 10 miljoner är det en reform som vi kan kosta på oss. Det är inte förenat med de svårigheter som Margö Ingvardsson anförde. Sedan kommer jag till någonting som redan varit uppe i debatten, nämligen karensdagar inom sjukförsäkringen. Vi hade förra året två genomgripande debatter om detta, en i maj och en strax före jul. Vid debatten i maj gällde beslutet införande av karensdagar. Vid debatten i december revs det beslutet upp. Det tror jag var ett klokt och viktigt beslut. När centern nu återigen motionerat om karensdagar och i detta betänkande reserverat sig i den frågan är det inte utan att jag vill göra några kommentarer. Man talar om ”begränsningen i kompensationsgraden i de högsta inkomstskikten” och säger att beslutet därigenom fick ”en klar fördelningspolitisk profil”. Hur då? Man skulle ju spara, sade man, 1 600 milj.kr. Av den besparingen åtgick 100 miljoner till det som här kallas den fördelningspolitiska profilen. Dessutom kan man i högsta grad ifrågasätta besparingen på 1 600 milj.kr. Centern pekar i reservationen på att man tog bort fridagsregeln och införde två karensdagar. Men tar man bort två dagar och inför två karensdagar tar det väl ganska bra ut vartannat! Har ni inte märkt att besparingseffekten inte blir den som ni har trott? I anslutning till denna reservation har moderaterna avgivit ett särskilt yttrande. Siri Häggmark läste upp en del av det, men inte hela. Därför skall jag läsa upp den bit som Siri Häggmark inte tog med. Det är riktigt att ni skriver att ni vill ha en ökad självrisk i sjukpenningsförsäkringen och att ni skall återkomma till den saken vid ett senare tillfälle. Men vad Siri Häggmark inte läste upp var följande: ”Den i motion 1983/84:100 yrkande 4 föreslagna utformningen är emellertid behäftad med så stora brister, att den enligt vår mening knappast låter sig realiseras utan svåra komplikationer.” Där tror jag moderaterna har helt rätt. Det skulle kanske bli lika stora svårigheter för centern att få igenom det förslaget nu, om vi hade en borgerlig regering, som det tydligen var under regeringstiden. Vi yrkar alltså avslag på denna, som jag tycker, för svenska folket ganska otäcka reservation. Sedan till förslaget om en ändring av sjukförsäkringsavgiften. Jag skall inte fördjupa mig i den reservationen, beroende på att vi redan haft en debatt i år om sjukförsäkringsavgiften. Då var förslaget ett annat än detta. Jag vet inte om jag kan ta upp särskilt mycket tid med att diskutera det här förslaget. Är detta det sista, eller kommer det något mer förslag i år om socialförsäkringsavgiften? Jag tror att man gör sig skyldig till en felbedömning när man säger att den minskade sjukfrånvaron innebär att den föreslagna avgiftssänkningen inte behöver föranleda någon åtgärd vad gäller avgiftsuttaget till sjukförsäkringen. Jag tycker att man borde titta på kostnaderna för de tidsbegränsade sjukbidragen, som på något sätt kan vara en förlängd sjukskrivning, innan man gör ett så kategoriskt uttalande i ett betänkande, Gösta Andersson. Slutligen, herr talman, skall jag beröra frågan om ersättningen för vård av små barn. Även på den punkten har moderaterna ett särskilt yttrande. Utskottet är helt uppenbart positivt till tanken på en fortsatt utbyggnad av stödet till småbarnsföräldrar. Men en sådan utbyggnad, menar vi, bör ske inom föräldraförsäkringens ram och enligt den inkomstbortfallsprincip som försäkringen bygger på. Mot bakgrund av det rådande budgetläget vill vi inte nu aktualisera en förlängning av föräldraförsäkringens ersättningstid. När Siri Häggmark redogjorde för det särskilda yttrandet tog inte heller hon med allt. Det kan därför finnas skäl att nämna vad man där skriver om vårdnadsersättningen. Det står att förslaget i reservation 14 inte är en framkomlig väg för att åstadkomma ökad rättvisa och valfrihet. Moderaterna underkänner alltså centerns förslag även på den punkten. Siri Häggmark har också meddelat kammaren att moderaterna skall återkomma i frågan om vårdnadsbidraget. Vi får väl som så många gånger förr uppleva att de borgerliga partierna, när ni vill göra allt så väl för olika grupper och samtidigt göra neddragningar, har olika förslag. Det var det besvärliga för er själva när ni satt i regeringsställning. Men framför allt blev vådan för det svenska folket stor när ni framlade era förslag om vilka ni inte själva var eniga. De förslag som ni var minst oense om var inte bra för medborgarna. Jag yrkar bifall till propositionen i dess helhet och därmed avslag på reservationerna 7-14.

Herr talman! Den debatt om förändringsförslaget till sjukförsäkringen som har förevarit här i kammaren behöver, som Doris Håvik säger, naturligtvis inte upprepas. Men vi vidhåller den stora besparingseffekt som en förändring i sjukförsäkringssystemet skulle innebära och som svensk ekonomi har ett stort behov av. Ett skäl är att ett införande av dessa förändringar fördelningspolitiskt slår på ett mer rättfärdigt sätt. De drabbar inte den enskilde så hårt. I ett system med karensdagar finns också ett skydd i form av ett utgiftstak för den som ofta är sjuk. Jag påstår att många av de besparingsförslag som den socialdemokratiska regeringen i dag genomför slår hårt mot just s.k. svaga grupper. Det rör sig ju ofta om skatteoch taxehöjningar, och dessa drabbar just de svaga grupperna hårdast. Jag kan förstå att det är besvärande att diskutera en kapning av toppen i sjukförsäkringsersättningen, när man, som Doris Håvik framhållit i ett utredningsförslag, helt vill ta bort ersättningen för hemarbetande. Det gäller alltså de 8 kr. om dagen som den hemarbetande får vid sjukdom. I stället föreslår Doris Håvik att dessa människor skall inträda i ett privat sjukförsäkringssystem där de själva får stå för insatsen. Det tycker jag visar något av skillnaderna mellan vår och er syn på svaga gruppers ställning i socialförsäkringssystemet. Jag tror också att socialdemokraterna är beroende av att genomföra besparingsförslag och att de i dag har stora svårigheter att i sina resonemang inte tangera karensdagsförslaget. Men detta ger klart och tydligt stora besparingar. Det är synd att socialdemokraterna inte tycker att vårdnadsersättningen är ett bra sätt att erkänna den arbetsinsats som man som hemarbetande gör i den omsorg man ger sina egna barn. Vårt förslag om den särskilda föräldraförsäkringen var ett steg i rätt riktning. Vi från centerpartiet vidhåller det förslag som vi var ense med de övriga partierna om. Vi hoppas att vi skall få stöd för detta förslag. Vi anser att det är ett riktigt sätt att stödja just den här gruppen människor. Vi tycker att högkostnadsskyddet är ett fördelaktigt sätt att tillförsäkra människor ett skydd. Herr talman! Jag återkommer i nästa replik.
Herr talman! Doris Håvik sade att det var en måttlig höjning som man föreslog när det gällde inköp av läkemedel och läkarvårdstaxor. En höjning med 10 kr. från 40 till 50 kr. är en höjning med 25 26. Om Doris Håvik tycker att det är en måttlig höjning, är jag mycket intresserad av att få veta var hon anser att gränsen går för hur mycket man kan höja dessa taxor utan att det får den effekten att människor av kostnadsskäl avstår från att söka vård i tid. Jag är intresserad, herr talman, därför att jag tycker att det är viktigt att vi får reda på vad vi har att vänta oss i framtida förslag från socialdemokraterna. Indragningen av sjukpenning vid semester utomlands skulle betyda en besparing på 10 milj.kr. Men det var enligt det ursprungliga förslaget. Nu har utskottet backat på en punkt — sjukpenning kommer att betalas vid arbete utomlands. I betänkandet anförs det att utbetalandet av sjukpenning vid semester utomlands medför höga administrationskostnader. Jag skulle vilja veta hur stor del av denna summa på 10 milj.kr. som är att hänföra direkt till försäkringspengar till dem som insjuknar under semester utomlands. Är det en försumbar del, eller är det en större del? Herr talman! Jag hävdar fortfarande att det är riktigare att se över dessa höga administrationsoch kontrollkostnader än att göra avsteg från viktiga principer som gäller inom försäkringssystemet.
Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt att svara Margé Ingvardsson var gränsen kan gå. Exakt samma argument som jag nu hör använde vänsterpartiet kommunisterna vid den förra höjningen. Om avgifter kan höjas kommer också att bero litet grand på hur utvecklingen rent ekonomiskt är i vårt samhälle. Vi startade med sjukronan. Beloppet har sedan höjts vid olika tillfällen. Jag kan inte erinra mig att vänsterpartiet kommunisterna någon gång varit med på några sådana höjningar när vi har diskuterat dessa frågor. Karin Israelsson tog upp någonting mycket intressant, nämligen utredningsförslaget när det gäller ersättning till hemarbetande. Om man skall ta upp en sådan fråga skall man vara påläst, annars kan man hamna mycket snett. Det var inte ”Doris Håviks utredning”. Det var en parlamentarisk utredning, och förslaget är framlagt av majoriteten i denna utredning. LO, TCO, SACO/SR, folkpartiet och Doris Håvik såsom socialdemokratisk representant står bakom förslaget. Beloppet är i dag 8 kr., och det har det varit sedan 1974. Det gjordes ingenting för denna grupp under hela den borgerliga tiden. Jag tycker att det är ett oanständigt lågt belopp. Skulle vi höja det så att det fick den köpkraft som det hade 1974, skulle vi höja det till 25 kr., men det klarar vi inte. Det var dessutom en provisorisk försäkring som kom den 1 januari 1955. Just dessa hemmafruar hade förut försäkrat sig i en erkänd sjukkassa och betalat sina avgifter till den. Den nya försäkringen byggde på inkomsbortfallsprincipen, men man skulle under en övergångstid kunna vara med. Ersättningen var då 3 kr. Den höjdes till 6 kr. och har sedan höjts till 8 kr. Nu säger vi att vi skall ge möjlighet till ersättning på förslagsvis 37 kr., vilket motsvarar föräldraförsäkringen. Det skall utgå 15 96 i statsbidrag till avgiften, och resten får den enskilde betala själv, vilket man faktiskt gjorde tidigare till erkänd sjukkassa. När det gäller vårdnadsersättningen anser vi att 40 kr., som centern nu föreslår, är ett så lågt belopp att en människa inte kan vara hemma och vårda barn om hon har ett inkomstbortfall. Det intressanta är ändå att man i inlägg efter inlägg från centerpartiet är ute efter att ta bort inkomstbortfallsprincipen i föräldraförsäkringen, i sjukförsäkringen och, som vi har hört, även inom pensioneringen.
Herr talman! Tydligen är det en skillnad i grundsynen hos Doris Håvik och mig liksom i det socialdemokratiska partiets och centerpartiets sätt att se på människors rätt till en grundtrygghet. Vi har tidigare i dagens debatter tydligt klarlagt vad centern menar med sin grundtrygghetsprincip, och vi anser att den bör gälla även vård av egna, små barn i hemmet; vi ser det som ett arbete som utförs och som därför också skall värderas som en arbetsinsats. Det är den delen som vi tydligen aldrig kan komma överens om. Inkomstbortfallsprincipen kan naturligtvis äga sin riktighet, eftersom man grundar sina utgifter på den inkomst man har. Men vi tycker inte att det är fel att man i ett så rikt land som Sverige skall kunna ställa upp solidariskt för grupper som också utför ett arbete, vilket tydligen inte anses vara värt en ekonomisk grundtrygghet. Jag ber om ursäkt om jag uttryckte mig oklart. Vad jag menade var naturligtvis att Doris Håvik deltog i utredningen och också gav klart uttryck för sin mening om hemarbetets värde. Hon anser tydligen att det i dag inte existerar människor som lever i en familjesituation där den ene utför ett arbete i hemmet, och därför var det möjligt att ta bort de 8 kr. i ersättning. Jag håller med om att 8 kr. är oförskämt lågt och anser att ersättningen bör höjas. Det har vi också i motionen från centerpartiet föreslagit åtskilliga gånger. Men det är just socialdemokraternas syn på den hemarbetande som vi tycker är så beklaglig. Vilever inte i ett så jämlikt samhälle än att vi alltid kan erbjuda både kvinnor och män arbetstillfällen ute i det s.k. arbetslivet. Vi från centerpartiet tycker att det är riktigt att de människor som av olika skäl inte kan gå ut i ett arbete också skall ha ett trygghetssystem som omfattar dem i deras situation i hemmet. Den uppfattningen vidhåller vi, och vi kommer naturligtvis under den allmänna motionstiden att ytterligare utveckla den principen.
Herr talman! Doris Håvik påpekar helt rätt att vpk aldrig har stött förslag om höjningar av läkarvårdsoch medicintaxorna. Det har vi inte gjort därför att vi anser att sjukvård och medicin skall man ha efter behov, inte efter vad man har råd med. Det får aldrig vara så, att människor av kostnadsskäl avstår från medicin och läkarvård. Vi anser också att man kanske behöver spara pengar inom sjukförsäkringssystemet. Men det kan man göra på annat sätt, exempelvis genom att göra om ersättningen till läkare så att de inte får mer betalt om de bedriver vård efter löpandebandprincipen och så att man i stället prioriterar den förebyggande och den uppföljande vården. På så sätt kan man göra besparingar. Om socialdemokraterna lägger fram sådana besparingsförslag kan de räkna med vpk:s stöd. Men i det här fallet anser vi att det är mycket vanskligt att höja patientavgifterna för att testa var smärtgränsen går. Då får man dessa oönskade effekter i form av för höga läkarvårdstaxor.

Herr talman! Margé Ingvardsson vill väl ändå inte påstå att det finns människor här i vårt land som av ekonomiska skäl icke kan få den läkarvård och den sjukhusvård de behöver? Jag skall om igen vända mig till Karin Israelsson. Det var en intressant debatt vi fick här, som inte alls hör hemma i utskottsbetänkandet, men det gläder mig att den kom upp och att jag fick tillfälle att rätta till något jag har läst i centerpressen ute i landet. Jag har inte ansett det vara mödan värt att skicka in insändare och bemöta det, för det finns ju tillfällen då man kan ta upp den diskussionen. Jag utgår från att när det kommer en proposition med anledning av utredningsbetänkandet finns det möjlighet att återkomma. Det var en majoritet i utskottet som föreslog att vi skulle se mer positivt på hemarbetets roll än vad man gjorde under alla år då centern satt utan att höja dessa 8 kr. Nu föreslår Karin Israelsson att ersättningen skall höjas. Kan vi få veta till vilket belopp och hur det skall finansieras? När jag läser er reservation om vårdnadsersättningen slår det mig att ni skulle använda de pengar som ni blev av med i debatten förra veckan. Det gällde då statsbidragssystemet till barnomsorgen, och det var dessa pengar ni tänkte använda till att införa ersättning för vård av små barn i hemmet. I dag har vi inte de pengarna. Hur skall det genomföras då? Dessutom är systemet sådant att ni inte får med er de andra borgerliga partierna. Då blir det ju precis likadant som det har varit förut, att ni motionerar till socialdemokraterna och ber att vi skall genomföra det som ni inte klarade av att genomföra under sex år i regeringsställning. Tilltron är tydligen större till oss än till de partier ni regerade ihop med. Den debatten är på något sätt egendomlig, Karin Israelsson. Känns det inte något konstigt att stå här ett år efteråt och anklaga socialdemokraterna för att detta inte är genomfört, när ni hade sex år på er att höja åttakronan så mycket ni ansåg er ha råd till och införa vårdnadsersättning? Vidare anser jag att på 40 kr. om dagen för förlorad arbetsinkomst kan inte vanliga människor klara sig och stanna hemma under en längre tid. Vilka grupper är det som kan det, Karin Israelsson?
Herr talman! I debatten om hur den svenska ekonomin bör saneras har vi, tror jag man kan säga, uppnått ett etappmål. Det råder i dag en bred enighet om att nedskärningar av de offentliga utgifterna är nödvändiga. Det kan vara värt att notera, eftersom det nuvarande regeringspartiet förnekade det behovet när man var i opposition. Vad debatten nu måste handla om i allt större utsträckning är hur man sparar. Den debatten blottlägger värderingar och visioner — det har diskussionen i dag visat — och det är bra. Det gör politiken tydligare. När värderingar bryts mot varandra kan också nya idéer födas, och det tvingar fram mer genomtänkta förslag. Enligt min mening har vi knappt börjat det mödosamma arbetet med att skära i och ompröva offentliga utgifter. Det mesta är nog fortfarande ogjort. Jag tror att de allra flesta uppgifter som staten i dag iklätt sig kommer att finnas kvar som statliga ansvarsområden. Här och där kan man lägga ut på andra huvudmän, begränsa servicen eller helt och hållet avveckla verksamheten, men i huvudsak blir nog uppgifterna kvar. Jag vill gärna slå fast att åtminstone för folkpartiets del handlar besparingsarbetet alltså inte om att montera ner välfärdsstaten. Tvärtom handlar det om att rädda den, och det är just därför som man måste gå igenom de offentliga utgifterna, för att se till att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt, att de fördelas så att det stämmer med allmänna rättvisekrav och så att enskilda människor i större utsträckning kan påverka sin egen situation. Vi borde från alla håll gå in i det arbetet med stor ödmjukhet, utan låsningar vare sig vid gamla beslut eller vid en tvärsäker inställning att ha hittat de rätta avvägningarna. De olika försäkringssystem som kommit till för att ge människor en grundläggande vård och omsorg kan inte undantas från denna granskningsprocess. Det är i själva verket en orimlig inställning att påstå att de i varje detalj är riktigt och rätt utformade, att de inte tillåter någon begränsning eller omprövning. Från att ha haft en helt avvisande inställning börjar nu, synes det, också socialdemokraterna inse detta så att de vågar syna ett och annat försäkringssystem i sömmarna, men det går långsamt. Det kan bero på att man saknar en genomtänkt fördelningspolitik som är anpassad till besparingstider och att man band sig hårt politiskt i en nejsägarattityd under oppositionsåren. Patientavgifterna för sjukbesök och medicin har nu tagits in i socialdemokraternas första, halvdana besparingsprogram. Låt vara att det egentligen handlar om en avgiftshöjning, men effekten är att det blir mindre utgiftsbehov för statens del. Att höja dessa avgifter är ett mindre ont än att tvingas till nedskärningar inom sjukvården eller på annat håll inom vård och omsorg — under en förutsättning, att de som ofta måste söka läkare eller ofta måste köpa medicin inte drabbas orimligt. Därför infördes under den borgerliga regeringstiden ett högkostnadsskydd, fungerande på det sätt som Karin Israelsson nyss har beskrivit. Folkpartiet menar att patientavgifterna kan höjas mer än regeringen föreslår men förenar det med ett förslag om förbättrat högkostnadsskydd. Därmed uppnår man enligt vår mening en rättvisare fördelning av den nödvändiga besparingen. Med motsvarande resonemang har vi bl.a. föreslagit införande av karensdagar i sjukförsäkringen. Det finns skäl som talar för det. Det viktigaste är emellertid att man erkänner att också denna försäkring kan behöva ses över, utan att man för den skull tummar på vare sig inkomstbortfallsprincipen eller det grundläggande inkomstskyddet för långvarigt sjuka. Om man vägrar att göra det blir det svårare att freda sig mot det som verkligen skulle kunna bli ett hot mot grundläggande trygghet för utsatta grupper. Herr talman! Folkpartiet saknar dess värre representation i socialförsäkringsutskottet. Vår motion har i huvudsak blivit tillgodosedd i reservationerna 1, 8 och 12. Jag vill därför yrka bifall till dem och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 11 behandlar vissa besparingsåtgärder inom studiestödssystemet med anledning av regeringens proposition 1983/84:40. De föreslagna besparingsåtgärderna är i huvudsak ett återinförande av den s.k. äktamakeprövningen, prövning av 18-20-åringars studiemedel mot föräldraekonomin, en höjning av studiemedlens totalnivå till 148 96 av basbeloppet fr.o.m. den 1 juli 1984 samt ett slopande av bidragsdelen av studiemedlen. Herr talman! Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att uppehålla mig vid den moderata reservationen, men jag tillåter mig konstatera att ”det bidde en tumme” av de föreslagna besparingarna. Hälften av förslagen har ju fallit bort under utskottsbehandlingen. Ett flertal motioner från samtliga partier har avgett alternativa förslag. Återigen kan konstateras att det inte är lätt för en minoritetsregering att lotsa sina förslag genom riksdagen. Vad beträffar prövningen av rätten till studiemedel mot makes ekonomi, förelåg avslagsyrkanden från samtliga oppositionspartier liksom i en socialdemokratisk motion, varför utskottsmajoriteten yrkar avslag på regeringens förslag. Det är bra att detta ur jämställdhetssynpunkt helt förkastliga förslag förhoppningsvis nu är definitivt avfört. Däremot är det — med hänsyn till samhällsekonomin — att beklaga att utskottsmajoriteten inte vågat följa upp regeringens förslag om ett slopande av studiemedlens bidragsdel. Att det förekommer ett ”rosornas krig” inom socialdemokratin har tidigare konstaterats i den ekonomiska debatten på förmiddagen, och det framstår klart av den socialdemokratiska motionen i detta ärende. Herr talman! Redan i samband med 1982 års budgetproposition framförde vi moderater ett förslag om höjning av studiemedlens totalbelopp till minst 155 26 av basbeloppet. Vi ansåg då och anser nu att denna höjning av studiemedlen är väl motiverad, då många högskolestuderande har svårt att klara sin ekonomi och detta kan vara till men för rekryteringen till heltidsstudier.

Vi moderater motsätter oss inte en grundlig översyn av studiemedelssystemets finansiering. Vi anser dock att den förordade prövningen av vilka omprioriteringar som är möjliga för att få utrymme för ytterligare höjning av studiemedelsbeloppet bör vara förutsättningslös. Vi anser vidare att en snar höjning av studiemedelsbeloppen är så angelägen att ett beslut härom inte kan anstå tills den begärda översynen är genomförd. Det råder enighet i utskottet om att studiemedlen bör höjas till 145 90 av basbeloppet fr.o.m. den 1 januari 1984. Detta kan ses som en kompromisslösning på grundval av ett flertal motionsförslag. Därutöver har vi moderater föreslagit och reserverat oss till förmån för att studiemedlen bör höjas till 155 96 av basbeloppet fr.o.m. den 1 juli 1984. För att åtminstone på sikt skapa utrymme för det ökade utflödet av studiemedel anser vi att bidragsdelen bör omvandlas till återbetalningspliktiga studiemedel fr.o.m. den 1 juli 1984, av skäl som jag tidigare har anfört. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen och till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Riksdagen har genom olika beslut — om inte formellt, så dock i realiteten — höjt skolpliktsåldern, så att den i dag upphör vid 18 års ålder. Vid 18 års ålder betraktas man också som myndig. Det är en myndighetsålder som innebär att man har att fullgöra i stort sett alla skyldigheter som samhället och dess olika lagar kräver. Där — alltså efter det att man fullgjort sina skyldigheter — gör dock rättigheterna halt. Nu införs ytterligare en inskränkning av 18-åringars möjligheter till ett myndigt liv. Man skall — åtminstone i vissa fall — pröva behovet av studiemedel för 18-20-åringar mot föräldrarnas ekonomi. Vpk anser inte att någon skall behöva betungas av att ligga någon till last under studietiden och inte heller att någon annan skall kunna ställa upp villkor för eller förhindra studierna. I konsekvens med detta motsätter vi oss att studiehjälpen skall prövas mot föräldrarnas ekonomi. Detta gäller självfallet också prövningen av behovet av studiemedel i förhållande till makes eller makas inkomst. I det senare fallet har utskottets ledamöter i och för sig intagit en förnuftig ståndpunkt genom att säga nej till regeringens propåer, men låt mig notera att jag tycker det är en skam att en regering som påstår sig slåss för jämställdhet kan lägga fram ett sådant här förslag över huvud taget. Det drabbar i första hand kvinnorna. När det gäller behovsprövningen för 18-20-åringar måste man ställa frågan: Vid vilken ålder skall våra ungdomar betraktas som vuxna, och vid vilken ålder skall de få möjlighet att ha en egen ekonomi att ta ansvar för? Herr talman! Socialförsäkringsutskottet har tillstyrkt förslaget om en höjning av det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpssystemet till 265 kr. Också vi biträder det förslaget. Men på ett par punkter har vi invändningar, och det gäller inkomstgränserna. I enlighet med de inkomstgränser vi föreslår för bostadsbidrag tycker vi att den nedre gränsen för fullt bidrag bör sättas till 44 000 kr. och den övre gränsen till 67 000 kr. Det bör finnas konsekvens mellan lagarna i samhället. Klassamhällets orättvisor slår på många sätt igenom inom utbildningssystemet. Det gäller från grundskolan och uppåt, och inte minst i eftergymnasiala studier. Tecken på detta är en ökad snedrekrytering och ett ökande antal studieavbrott. En bidragande orsak till denna negativa utveckling är bl.a. att studiemedlen kraftigt släpat efter kostnadsutvecklingen. Man kan emellertid, som vi också framhåller i vår motion, inte bortse från att också de allt kärvare förhållandena på arbetsmarknaden spelar en viktig roll i samband med icke påbörjade och avbrutna studier. Medan överklassens ungdomar i allmänhet har sin bana utstakad och genom föräldrarnas ställning och kontakter sällan behöver oroa sig för arbetslöshet, så drar sig ungdomar från arbetaroch lägre tjänstemannaskikt för att dra på sig stora studieskulder. För att undanröja en del av de ekonomiska och sociala orättvisor som i dag råder inom utbildningssystemet, beroende på de studieekonomiska villkoren, yrkar jag bifall till vpk:s reservationer i detta betänkande. Om kammaren bifaller vpk:s reservationer återupprättas den målsättning som 1963 års studiestödsutredning fastslog — f. ö. ledd av Olof Palme. I utredningen sades följande: ”Målet för de studiesociala åtgärderna är att vidga rekryteringen till högre studier och att förbättra de ekonomiska villkoren för dem som bedriver eller har bedrivit högre studier. Ingen skall behöva avstå från utbildning på grund av att han saknar ekonomiska resurser eller på grund av att finansieringen av utbildningen kan medföra alltför stora ekonomiska påfrestingar. Utredningen har utformat sina förslag i syfte att förverkliga detta mål.” Verkligheten har ju visat att Olof Palme och utredningen kommit på skam. Denna målsättning har på intet sätt förverkligats, och än mindre lär de här fagra orden bli en realitet genom de försämringar som propåerna i regeringsförslaget inneburit.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen får nu bakläxa efter bakläxa av riksdagen. Inte minst gäller det utbildningsområdet. Det nederlag som regeringen nu står inför när det gäller studiemedlen är sällsynt välmotiverat. Regeringens förslag i propositionen om ett återinförande av behovsprövning i förhållande till make/makas inkomst och förmögenhet innebär att studiemedlen börjar reduceras vid en årsinkomst av ca 80 000 kr. hos maken för att försvinna helt vid 150 000 kr. årsinkomst, om makarna inte har barn. I realiteten innebär det att mängder av kvinnor kommer att betraktas som bihang till sina män. De förvägras helt enkelt studiemedel, om deras män tjänar för mycket. Folkpartiet lyckades i regeringsställning få igenom en avveckling av äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedel. Det var en viktig jämställdhetsreform och ett uttryck för principen att man skall betrakta enskilda människor som individer. Glädjande nog har nu samtliga oppositionspartier gått emot regeringens attack mot jämställdheten. Det ärt.o.m. så att utskottets socialdemokrater också har bytt ståndpunkt och nu är med på att fälla regeringsförslaget. Nu frågar man sig naturligtvis vad det är som gör att socialdemokraterna har ändrat sig. Tidigare har man ju motionsvägen just fört fram krav på ett återinförande av äktamakeprövningen. Så sent som den 24 mars 1982 talade Ralf Lindström på den socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar i kammaren för ett återinförande av äktamakeprövningen. Så här sade Ralf Lindström den gången: ”Vi anser fortfarande att det finns mycket mera angelägna sätt att spendera statliga medel på än att använda dem till välbeställda familjer där ena maken studerar.” 133 socialdemokrater avgav sina röster i den efterföljande omröstningen i kammaren. Voteringsprotokollet visar att samtliga 133, unga och gamla, kvinnor och män, röstade för ett återinförande av äktamakeprövningen. Beror den socialdemokratiska omvändelsen på att man vet att man kommer att förlora, även om man vidhåller sin gamla ståndpunkt om att återinföra äktamakeprövningen? Eller beror den socialdemokratiska omvändelsen på att man ändrat uppfattning i sak? Är det så att det som tidigare för socialdemokraterna var en ekonomisk orättvisa, för att tala med Ralf Lindström, nu har blivit en viktig jämställdhetsfråga? Socialdemokraternas talesman i den här debatten är självfallet skyldig kammaren en förklaring. Jag vill även fråga utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén om hon också har ändrat uppfattning. Lena Hjelm-Wallén röstade ju själv här i kammaren, som ledamot av densamma, för äktamakeprövningens återinförande och fullföljer den linjen i propositionen. Står Lena Hjelm-Wallén och regeringen fast vid den ståndpunkten eller har också regeringen ändrat uppfattning? Folkpartiet har alltså blivit helt tillgodosett när det gäller vårt krav på ett nej till förslaget om att återinföra äktamakeprövningen. Vi motionerade också om att behålla bidragsdelen inom studiemedlen. Utskottet slår fast att vi också på denna punkt har blivit tillgodosedda. Det är riktigt, och det är vi glada för. Från folkpartiets sida vill vi ha en generösare inställning till möjligheterna att få ferieinkomster utan att studiemedlen reduceras. Det är rimligt att man kan få en extrainkomst genom feriearbete utan att det skall påverka studiemedelstillgången för återstoden av året. På den punkten hänvisar utskottet till en översyn som skall göras. Man säger att också vårt förslag om en generösare inställning till ferieinkomster bör prövas i det sammanhanget. Med det är vi för dagen nöjda. Det är egentligen bara på en punkt som vi från folkpartiets sida inte blivit tillgodosedda av socialförsäkringsutskottet. Vi föreslår i vår partimotion att riksdagen skall fatta beslut om att höja studiemedlens totalbelopp till 148 96 av basbeloppet fr.o.m. budgetåret 1984 85: Det är viktigt att totalbeloppet uppräknas så att de studerande kan bedriva heltidsstudier utan alltför stora ekonomiska påfrestningar. En bevarad bidragsdel och en höjning av studiemedlens totalbelopp på det sätt folkpartiet föreslagit bör kunna bidra till det. Herr talman! Jag avvaktar med mycket stort intresse — och jag är inte ensam om det — svaren från utbildningsministern och från socialdemokraternas talesman i denna debatt.

Herr talman! Ett avsnitt i regeringens proposition 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder behandlar studiehjälp och studiemedel. Studiehjälp beviljas till studerande i gymnasieutbildning t.o.m. den termin hon eller han fyller 20 år. Tillsammans med studiehjälp kan den studerande erhålla återbetalningspliktiga studiemedel under vissa begränsningar. Dessa begränsningar föreslår regeringen i propositionen skall byggas ut, så att de studerandes föräldrar åter ges större ansvar för sina barns studietid, helt i enlighet med föräldrabalkens bestämmelser. Utskottets majoritet tillstyrker detta förslag; endast vpk yrkar avslag. Regeringen föreslår nu — och utskottet tillstyrker — att inkomstprövningens reduktionsgränser höjs något. Vpk kräver som vanligt större insatser från staten och föreslår något högre reduktionsgränser än propositionens. Det är ju populärt. Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på reservationerna 1 och 2.

Studiemedlens värde har under åren följt penningvärdesförsämringen. De studerande har därför inte fått kännas vid några standardförsämringar, som det brukar sägas, under årens lopp. Men de har inte heller fått följa med i andra gruppers standardhöjning. De enda standardhöjningar som studerandegruppen fått är realhöjningar av andra socialpolitiska stöd, exempelvis genom bostadsoch barnbidragshöjningar. De högskolestuderandes ekonomiska situation är inte tillfredsställande f. n., så egentligen skulle staten nu behöva satsa större anslag till studiemedel. Men i den ekonomiska situation som världskonjunkturen och borgerliga regeringar försatt oss i är det inte möjligt att göra det. Regeringen föreslår därför omfördelningar inom studiemedelssystemet, i avsikt att ge systemet en bättre fördelningspolitisk profil. Den återbetalningsfria delen av studiemedlen, studiebidraget, som efter hand förlorat i värde realmässigt, föreslås tas bort. Vidare skall den s.k. makeprövningen återinföras — detta för att göra det möjligt att höja grundbeloppet, i första hand fr.o.m. den 1 juli 1984. Dessa förslag har väckt starkt motstånd i studerandekretsar, förmodligen beroende på att de var för tidigt väckta och otillräckligt motiverade. Utskottet socialdemokrater har tagit kritiken på allvar. Vi lägger nu tillsammans med centerledamöterna fram ett förslag i betänkandet, baserat på flertalet av de motioner som väckts med anledning av propositionen. Förslaget sammanfaller i långa stycken med centrala studiestödsnämndens förslag. Detta innebär att propositionens förslag till basbeloppsberäkningen fastställs samt att förslaget om att nu återinföra makeprövningen och slopa studiebidraget avstyrks. Vidare innebär det att studiemedlen höjs från 142 96 till 145 96 av basbeloppet per studieår fr.o.m. den 1 januari 1984. Utskottets majoritet har därmed inte givit upp föresatserna att göra studiemedelssystemet mer attraktivt och bättre anpassat till dagens situation. Alla möjligheter till omprioriteringar bör prövas. Ett ja till utskottets hemställan innebär därför också ett ja till vad regeringen sade i proposition 1982/83:150 om en reviderad finansplan, att det beträffande studiemedlen finns anledning att pröva möjligheten till en omfördelning av de totala studiemedlen till förmån för dem som bäst behöver stöd och att en förstudie i dessa frågor kommer att påbörjas innevarande höst. Så sade regeringen för ungefär ett år sedan. Utskottet finner därför att en översyn av studiemedelssystemet bör göras. Därvid bör förutsättningslöst kunna prövas vilka omprioriteringar som kan göras för att höja studiemedlens grundbelopp. Utskottets moderater håller fast vid att bidragsdelen skall slopas och omvandlas till återbetalningspliktiga studiemedel. Där är man okänslig. Denna ändring skall enligt moderaternas räknekonst göra det möjligt att redan den 1 juli 1984 höja grundbeloppet till 155 96 av basbeloppet. Det verkliga förhållandet är att förslaget skulle kosta över 300 miljoner att genomföra. Reservation 3 måste därför avslås. Margé Ingvardsson föreslår på vpk:s vägnar i reservationerna 4 och 5 mycket kostnadskrävande höjningar av studiemedlen. Vpk föreslår att de redan om två år skall vara uppe i 160 96 av basbeloppet. Vpk kräver vidare att översynen skall göras med sikte på studielön. Herr talman! Har man gott om pengar, kan man åstadkomma stora saker. Studiestödsutredningen gjorde en beräkning på vilka kostnader ett införande av studielön skulle medföra. I nuvarande läge torde de årliga kostnaderna öka med 3, 4 eller kanske 5 miljarder.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

Herr talman! Ralf Lindström återupprepar varje gång vi har våra debatter att det är de borgerliga regeringarna som har försatt oss i nuvarande ekonomiska situation, och det gör han med en papegojas envishet.

Men, Ralf Lindström, många av förslagen omöjliggörs ju genom att ni säger nej till borttagande dels av studiebidragsdelen, dels av äktamakeprövningen. Bara för nästa budgetår handlar det om 65 milj.kr., enligt vad jag räknat ut, och för budgetåret 1986/87 rör det sig om ca 90 milj.kr. när det gäller studiebidragsdelen. Ralf Lindström säger också att utskottets moderater håller fast vid sin inställning. Ja, det gör vi, och vi har f. n. också sällskap av den socialdemokratiska regeringen genom dess förslag i propositionen. Men socialdemokraterna i utskottet har sprungit ifrån denna ståndpunkt, för när det började blåsa litet vågade ni inte stå pall. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern, som nu är närvarande här i kammaren, hur hennes inställning till detta är. Vidhåller utbildningsministern att det är nödvändigt att ta bort studiebidragsdelen för att kunna möjliggöra andra viktiga reformer inom området? Det är på sådant sätt vi har möjligheter att långsiktigt få in mer medel till statskassan eller rättare sagt minska omkostnaderna för studiestödet.
Herr talman! Ralf Lindström säger att det är ett faktum att förhållandena för de studerande inte är tillfredsställande i dag. Det är väl det minsta man kan säga. Han påstår också att de studerande inte drabbats av några standardförsämringar utan att de bara inte följt med i den allmänna utvecklingen. Jag vågar hävda att de studerande i dag är utsatta för ett oerhört ekonomiskt tryck. Den dåliga ersättningen är naturligtvis en bidragande orsak till snedrekryteringen till eftergymnasiala studier, även om detta inte är den enda orsaken. Trots den utredning som jag tidigare åberopade, där man påstod sig vilja förbättra för alla människor i samhället, har det genom SCB:s och andra undersökningar visat sig att så inte har skett. Och även om arbetsmarknadsorsaker och annat spelar in vågar jag hävda att de dåliga förmånerna för studerande är en bidragande orsak. Det lät litet hotfullt när Ralf Lindström sade att man på allt sätt skulle arbeta vidare på att behålla behovsprövningen o. d., att man tänkte återkomma till omprövningar inom det studiesociala systemet. Behovsprövningen är ju en viktig principiell fråga, inte minst för kvinnorna. De har också visat sig genom att en rad socialdemokratiska kvinnor motionerat i detta ärende. Avskaffandet av äktamakeprövningen var ett steg mot en ökad jämställdhet. Men i detta avseende vill Ralf Lindström vidhålla att kvinnorna skall sättas på undantag. När det gäller studielön och att våra förslag skulle vara så kostnadskrävande är och förblir vår grundinställning att vi skall införa en studielön, men vi är inte okänsliga för ekonomiska realiteter. Vi är medvetna om att införandet av studielön i dag kanske skulle kosta för mycket, och därför har vi inte heller föreslagit det i vår motion. Vad vi har föreslagit i vår motion är i och för sig kraftiga förbättringar för de studerande, men så våldsamt kostnadskrävande är de faktiskt inte. Enligt de beräkningar som har gjorts av våra förslag skulle de uppgå till 50 milj.kr. Vi tycker att dessa förslag är värda dessa pengar.

Herr talman! Jag ställde alldeles nyss ett par raka och enkla frågor till utskottets talesman, Ralf Lindström. Han föredrog att inte svara på dem utan valde att i stället läsa upp ett färdigskrivet anförande. Det har jag i och för sig stor respekt för, men jag tycker att han kunde ha ägnat mina frågor någon tid. Jag skall för säkerhets skull upprepa dem. Jag konstaterade att så sent som för drygt ett år sedan var denna fråga uppe i riksdagen, efter det att socialdemokraterna hade motionerat om ett återinförande av äktamakeprövningen. Då sade Ralf Lindström: ”Vi anser fortfarande att det finns mycket mer angelägna sätt att spendera statliga medel på än att använda dem till välbeställda familjer där ena maken studerar.” Han ville att riksdagen skulle ansluta sig till den socialdemokratiska motionen. I dag är det ett helt annat ljud i skällan. Nu kör socialdemokraterna över sin egen regering och ställer upp på de förslag som vi från oppositionspartiernas sida har väckt. Men jag tycker ändå att vi bör få veta vad den här omvändelsen under ett drygt år beror på. Beror den på att man inser att man kommer att förlora även om man vidhåller sin gamla ståndpunkt, eftersom det är en majoritet emot det här förslaget i kammaren? Eller beror det möjligen på att socialdemokraterna i sak har ändrat uppfattning? Den frågan tycker jag att Ralf Lindström skall svara på. För det kan väl inte vara så, herr talman, att ekonomin, som Ralf Lindström hänvisade till för drygt ett år sedan, har blivit så mycket bättre? Snarare har det blivit precis tvärtom under den socialdemokratiska regeringen. De välbeställda familjer som Ralf Lindström talade om våren 1982 har väl inte blivit mindre välbeställda? Vad är förklaringen Ralf Lindström?

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att den översyn som utskottet nu kräver och förordar i betänkandet skulle vara förutsättningslös. Vi kan och bör alltså pröva alla möjligheter för att kunna göra studiemedelssystemet mer attraktivt och för att göra det möjligt för dem som har det svårt med ekonomin att studera. Det ligger i förslaget. Jag står för vad jag sade för ett år sedan. Det finns andra och bättre saker att satsa pengar på än att ge dem till just familjer med höga inkomster. Det förekommer, men det finns ingen statistik på det, att den ena parten i familjer med en inkomst på 200 000-500 000 kr. tar ut studiemedel på grund av att det är ett billigt sätt att låna pengar. Det var ett svar både till Gullan Lindblad och till Jörgen Ullenhag. Vidare skall jag läsa upp vad som står i vpk:s reservation på s. 12, fjärde raden: ”Den enda rimliga lösningen av studiefinansieringen på sikt är att införa ett system med studielön till alla över 16 år.” Det är alltså det som skulle kosta otroligt mycket pengar! Låt mig sedan erkänna att jag har mycket svårt att ta moderaterna och folkpartisterna riktigt på allvar när det gäller studiemedelsfrågor. Jag försäkrar att jag inte är ensam om de svårigheterna. Jag har i studiestödsdebatterna under de senaste åren haft anledning att kritiskt peka på hur moderaterna ändrat sin politik allteftersom de hoppat i och ur de borgerliga regeringarna. Vid alla tillfällen då de varit utanför regeringsansvaret har det funnits gott om pengar till reformer och förbättringar på studiemedelsområdet. Under de, lyckligtvis korta, perioder då moderaterna suttit på regeringstaburetterna har de hållit sig stilla. Då kom inga initiativ, inga kostnadskrävande förslag. Folkpartiet krävde före 1977 varje år radikala förbättringar på studiemedelsområdet. Under åren 1977-1982, då man verkligen hade möjlighet att ta initiativ, eftersom utbildningsministern hette Jan-Erik Wikström och var folkpartist, hände ingenting positivt på området. Nu har Wikström fått avgå. Då är det tid att kräva igen. Då har man pengar. Då finns det möjlighet att ta stora tag. — Som Doris Håvik sade i den föregående debatten är det tydligt att de socialdemokratiska regeringarna kan skaffa pengar.

Herr talman! Ralf Lindström har det inte lätt. Det är en sak att sitta i opposition, en annan att företräda regeringen. Jag kan ha en viss förståelse för att det är svårt f. n. Ralf Lindström kryper bakom en översyn, som nu också skall bli förutsättningslös. Det tackar vi moderater för. När vi diskuterade den frågan i utskottet var utgångspunkten att den skulle vara tämligen hårt styrd. Jag tyckte också att Ralf Lindström började sväva på målet när det gällde äktamakeprövningen. Innebär det som Ralf Lindström senast sade att ni tänker komma tillbaka med ett förslag om äktamakeprövning igen? Jag sade i mitt tidigare anförande att jag verkligen hoppas att den debatten nu definitivt skulle vara avförd från kammaren. Vad skulle Ralf Lindströms partikamrater, Margareta Winberg m.fl., säga om det förslaget togs upp på nytt? Ni är ju tämligen oeniga inom utskottet och i partiet på denna punkt, efter vad jag förstår. Sedan återkommer Ralf Lindström, som vanligt i våra debatter, till den s.k. tuvhoppningspolitiken. Jag påminner om den debatt vi förde den 27 april 1983, då jag erinrade om att ni hade hoppat från tuva till tuva under loppet av ett riksmötesår. Tidigare ville ni införa äktamakeprövningen. Under föregående riksmöte var det inte aktuellt. Ni ville tidigare ändra kompensationsnivån inom delpensioneringen. Där ändrade ni er. Basbeloppet uppräknas numera bara en gång om året. Vidare: Under den borgerliga regeringstiden gick en viss del av anslaget till vuxenutbildningsbidraget till studieförbunden. Detta orsakade ett ramaskri från socialdemokratiskt håll, men när vi fick en socialdemokratisk regering gick 89 milj.kr. av detta stöd på precis samma sätt till studieförbunden. Vi diskuterade häromdagen en annan fråga, nämligen att man nu också har infört en form av arbetslöshetsunderstöd inom vuxenstudiestödets ram. Det kallar jag tuvhoppningspolitik, Ralf Lindström!

Herr talman! Ralf Lindström tog ånyo upp vår uppfattning att det enda rimliga på sikt är att införa studielön. Sora jag sade — och jag vidhåller det — tycker vi att det är den enda rimliga lösningen, men vi har i dag inte föreslagit införande av en sådan. Vi betraktar det som en långsiktig målsättning. Vi är medvetna om att det kostar pengar. Men det är typiskt att Ralf Lindström på det sättet undviker att ta upp de förslag vi har ställt i samband med den här propositionen. Vi vill alltså här ha till stånd förbättringar i olika avseenden för de studerande. Vi tycker att det är nödvändigt med tanke på de studerandes ekonomiska situation. Jag noterar också, herr talman, att Ralf Lindström inte med ett enda ord berört det orimliga i den snedrekrytering till högskolan som i dag förekommer. Ett parti som påstår sig representera arbetarklassen borde verkligen måna om att rekryteringen breddas och se till att det, som Olof Palme för några år sedan uttryckte det, är en möjlighet för alla, alltså att ingen skall behöva avstå från utbildning på grund av att han saknar ekonomiska resurser. Så till äktamakeprövningen! Visst förekommer det ett missbruk inom detta system som inom alla andra, men tillåt mig gissa att det trots allt gäller en minoritet. Men det är ju inte det som är det väsentliga. Det väsentliga är att detta är en viktig principiell jämställdhetsfråga. Jag finner det ytterst oroväckande om man — som Ralf Lindström antydde i sitt senaste inlägg — inom denna s.k. förutsättningslösa utredning ånyo skall damma av ett förslag som diskriminerar 50 76 av befolkningen i landet. Det är, som tidigare har framhållits och som jag också tog upp, någonting man uppenbarligen inte är överens om inom den socialdemokratiska gruppen, och det är tur det.

Herr talman! Det här börjar nästan bli litet pinsamt. Ralf Lindström sade alldeles nyss från talarstolen att det inte hände någonting positivt under den tid som Jan-Erik Wikström var utbildningsminister. Vet inte Ralf Lindström att det var under den tiden som vi lyckades ta bort äktamakeprövningen, mot socialdemokraternas motstånd? Vet inte Ralf Lindström att det under Jan-Erik Wikströms tid som utbildningsminister genomfördes en höjning av totalbeloppet? Var inte det saker som var mycket positiva för studenterna? Åtminstone sade de oss det, när vi hade regeringsansvaret. Ralf Lindström sade någonting mycket besynnerligt; det lät nästan litet hotfullt. Det finns bättre saker att satsa pengar på, sade han. Jag har inte ändrat uppfattning — jag tycker samma sak i dag. Man kan ju inte sitta på alla stolar samtidigt, Ralf Lindström. Ge nu kammaren ett klart besked: Är ni socialdemokrater för eller emot äktamakeprövningen i studiemedelssystemet? Innebär det här dunkelt sagda att ni än kan plocka fram argumentarsenalen från förra gången för drygt ett år sedan? Är den socialdemokratiska riksdagsgruppen möjligen splittrad i denna fråga? Eller är ni i den socialdemokratiska riksdagsgruppen överens om att göra en nödvändig överkörning av regeringen? Något mer får nog Ralf Lindström tala ur skägget för att studenterna skall bli nöjda.

Herr talman! Gör man en förutsättningslös översyn tar man inte bort några områden — då kan man alltså diskutera alla möjligheter. Det är det som ger möjlighet att förbättra det vi nu diskuterar, nämligen studiemedelssystemet. Gullan Lindblad sade att jag inte hade det lätt. Jag tycker inte jag har det så svårt. Det måste vara uttryck för en stor portion självtillit hos Gullan Lindblad, om hon tycker att hon är så duktig att jag får det svårt. Jag tycker att det kan vi diskutera en annan gång — jag tror inte att det är på det viset. Jag kryper inte bakom någon, utan jag står för vad jag sade för ett år sedan. Gullan Lindblad räknade upp en mängd exempel på försämringar på detta område som tillkom under den borgerliga regeringstiden, och det är ett riktigt konstaterande. Vi var emot dem och framlade också förslag till förbättringar. Vi ville få till stånd en annan politik när det gällde att finansiera studierna. Med nuvarande ekonomiska situation finns det dock inte möjlighet att vidta några förändringar. Det är alltså orsaken till att vi inte framlägger en mängd förslag till förbättringar. Jörgen Ullenhag sade att folkpartiregeringen tog bort äktamakeprövningen, och det är sant. Men det var också det enda beslutet på detta område som kunde betraktas som positivt. Dock var det en reform som gynnade dem i samhället som hade det bättre ställt. Höjningen av totalbeloppet från 140 till Jag håller med om att snedrekryteringen på studiemedelsområdet inte är bra och att vi måste försöka få till stånd en ändring. Men, herr talman, vpk-ledamötena här i riksdagen lever synbarligen i en annan verklighet än vi andra. De har alltid många fler miljoner än vi övriga att spendera på populära förslag. Därför är det ganska meningslöst att föra en mer ingående diskussion med vpk i dessa kostsamma frågor. Våra ekonomiska förutsättningar är alldeles för olika för det.